Herr talman! Satsningen på det projekt som har kallats Stålverk 80 är uppenbarligen en av de största i modern svensk industrihistoria — om inte rent av den allra största. Det mesta i det här projektet har varit i gigantklass — optimismen, miljardrullningen, löftena, men också projekteringsmisslyckandena. Jag har här, herr talman, inte för avsikt att gå in på något slags sifferexercis, att försöka analyser alla de siffror, kalkylunderlag och liknande som har förekommit vid olika tillfällen i debatten om det här stålverket. Jag vill endast inskränka mig till att erinra om att när riksdagen våren 1974, alltså för ganska precis två år sedan, godkände riktlinjerna för ett nytt stålverk i Luleå, angavs att kapitalkostnaderna skulle komma att uppgå till 4 600 milj.kr. Projektet visade sig ganska snart vara av just gigantform, inte bara i fråga om generösa löften utan framför allt ekonomiskt. Kapitalkostnaderna började nämligen omgående växa med den nätta summan av bortåt 1 miljard kronor per månad. Det fanns initierade bedömare som mot slutet av förra året uppskattade de slutliga och totala kapitalkostnaderna för Stålverk 80 till 20, ända upp till 30 miljarder kronor. När regeringen nu backat ur den ursprungliga alltför yverborna satsningen och presenterar vad man kallar ett modifierat stålverksprojekt kräver den att riksdagen skall godkänna de nya riktlinjerna. Det finns då starkt motiv för att ställa frågan: Vad har riksdagen för underlag för att godkänna de nya men modifierade riktlinjerna? För den ekonomiska bedömningen finns inget kalkylunderlag alls, eller i varje fall ett mycket knapphändigt. Det anges bara att man syftar till en produktionsnivå om 2,5 miljoner ton stålämnen i stället för ursprungligen planerade 4 miljoner ton. Man räknar med en ökad sysselsättning även i det här nedbantade projektet om 2 300 arbetstillfällen. Men det här stålverksprojektet skall ha samma principiella utformning som tidigare, enligt propositionen. Herr talman! På så knapphändiga kalkyler och nära nog obefintligt beslutsunderlag kan i varje fall inte vi från centerpartiet godkänna några löst skisserade riktlinjer för något som trots nedbantningen syftar till att bli en av de största industrisatsningarna i vårt lands historia. Vad vi kan godkänna är vissa principiella målsättningar. Det återkommer jag till. Det är emellertid från den utgångspunkten självklart att vi godkänner de 450 miljoner som föreslås till planeringen. Vi anser att riksdagen när det definitiva beslutet skall tas måste ha ett underlag som medger full handlingsfrihet. Det måste vara ett fullständigt beslutsunderlag, inte ett knapphändigt sådant, som kan föranleda missar vid bedömningen. Det här förutsätter att kostnader, tillgång på finansieringsmedel, — lönsamhetsberäkningar, = sysselsättningseffekter, marknadsbedömningar osv. måste grundligt utredas och dokumenteras för att sedan redovisas för riksdagen. Det får inte bli, som vi från centern ser det, på samma sätt som med ett annat stort och vittsyftande politiskt projekt här i landet, beträffande vilket ävenledes det definitiva beslutet har skjutits på framtiden — till 1978 — nämligen energipolitiken. Beslut om denna skall alltså fattas 1978, och med den politik som regeringen har bedrivit i den frågan kommer riksdagen uppenbarligen vid den tidpunkten att sakna annan handlingsfrihet än att välja kärnkraft. Ändå har den socialdemokratiska regeringen utlovat handlingsfrihet. Beträffande stålverket i Norrbotten säger vi däremot från centern ja till en utbyggnad och en upprustning av det gamla Norrbottens Järnverk AB. Vi vill i detta sammanhang också understryka vikten av propositionens förslag om ett metallurgiskt centrum i Luleå, som vi godtar. Norrbottens Järnverk, gamla NJA, har enligt våra bedömningar vissa förutsättningar att med en grundlig och väl planerad utbyggnad på sikt bli även företagsekonomiskt lönsamt. Det förutsätter självfallet mycket stora kapitalinvesteringar. Jag vill slå fast att ev viktigt kriterium i all industriprojektering är att man får ett lönsamhetsinslag. Det måste finnas i all industriell verksamhet, även om det finns betydande inslag av samhällsekonomiska motiv i sammanhanget. All industriell verksamhet måste syfta till ett ökat värdeskapande. En dålig företagsekonomisk lönsamhet ger dåligt värdeskapande. Vi stöder detta metallurgiska centrum i Luleå för det första därför att vi anser det utomordentligt viktigt med hänsyn till hela branschens utveckling. För det andra kan därifrån initieras projekt som kan ligga till grund för en vidareförädling och bearbetning av stål, något som såvitt vi bedömer saken kan underlätta industrialiseringen och sysselsättningen i hela övre Norrland. Vi anser alltså att Norrbottens Järnverk måste göras till ett slagkraftigt stålverk, som även vid mycket olika konjunkturer kan variera sin produktion. Det sistnämnda anser vi vara utomordentligt viktigt. Projekteringen måste inriktas på att införskaffa bästa möjliga utrustning —- det är en självklarhet — men vi trycker också mycket hårt på arbetsmiljöaspekterna och på att man sätter in åtgärder för att få en låg energiförbrukning. Det måste vara mycket väsentliga inslag i planeringsarbetet, och det finns oerhört mycket att göra i form av tillvaratagande av spillvärme, mottryckskraft osv. Planeringsarbetet måste alltså inbegripa att man i möjligaste mån söker utnyttja svenskt metallurgiskt kunnande och produkter som är tillverkade inom landet. Redan i samband med leveranser till stålverksutbyggnaden bör alla möjligheter tas till vara för att få en industriell utbyggnad i övre Norrland. Herr talman! När vi från centern anger vår rent principiella målsättning beträffande utbyggnaden av NJA ser vi det projektet som utomordentligt betydelsefullt, naturligtvis i första hand för sysselsättningen men även för vidareförädlingen av malmen. Utbyggnaden av NJA är väsentlig, eftersom den skapar förutsättningar för ett industrialiseringsprogram för hela övre Norrland. Men vi har en viktig reservation: vi anser inte att utbyggnaden i Luleå får ske på bekostnad av övriga delar av övre Norrland. Luleåregionen får inte bli fullständigt överhettad och tjänstgöra som en magnet, som suger till sig all arbetskraft i aktiv ålder i hela inlandet. Det måste till en intensiv regionalpolitik med insatser för vidareförädling av malmen. En uppbyggnad av t.ex. en verkstadsindustri anser vi vara en av förutsättningarna för att lösa de inomregionala problemen. Herr talman! Vi har som sagt varit kritiska mot att på det här stadiet och med det närmast obefintliga beslutsunderlaget binda oss för någon slutgiltig utformning av det nya projektet. Industriministern konstaterar i propositionen att de ursprungliga planerna på att i ett nytt stålverk dels tillverka 4 000 ton stålämnen, dels sälja huvuddelen därav på export av olika anledningar måste skrotas. Den direkta anledningen härtill blev, med en närmast obetalbar formulering i propositionen, ”en fördjupad granskning av projektet”, uttalad på vintern 1976 i den s.k. februarirapporten. Det finns, herr talman, säkerligen en grundad anledning att fundera över varför en ”fördjupad granskning” inte har kunnat ske tidigare. Då hade förhoppningsvis den betydande yvighet som utmärkt projektet Stålverk 80 och de socialdemokratiska toppfigurer som talat för dess förträfflighet och beskyllt kritikerna för närmast landsförräderi kunnat dämpas avsevärt. Över huvud taget har planeringen hittills i stor utsträckning präglats av den gamla dåliga bakningsmetoden att slänga in jästen efter degen i bakugnen: först politiska utspel med generösa löften om produktion och sysselsättning efter riktlinjer som i huvudsak dragits upp i kanslihuset och sedan den ekonomiska planeringen och kalkyleringen. Det går inte att hantera sådana stora projekt, och över huvud taget inga industriprojekt, på det viset. Även politiska beslut måste vara noggrant underbyggda genom en grundlig kalkylering och planering Som jag nyss framhöll, herr talman, kan man ställa frågan: Vad har vi för garantier för att ytterligare 2 500 ton halvfabrikat stålämnen kan avsättas utan större svårigheter? Enligt propositionen räknar man fortfarande med export av ämnesproduktionen under en relativt lång övergångstid, men man har inte fastare mark under fötterna än att man meddelar att NJA förhandlar med kontinentala valsverksintressen om långsiktiga leveranser av ämnen. I Dagens Nyheter i dag meddelar projektledaren Jan Friberg att man har haft ett preliminärt avtal tecknat med det tyska företaget Klöckner men att förutsättningarna, som han uttrycker det, har upphört. Samtalen fortsätter, säger Jan Friberg. Herr talman! Ibland är det som bekant långt mellan samtal och affärsavslut. Man vet sålunda ytterligt litet om när och i vilken omfattning exporten av ämnen kan äga rum. Och vidare: i den nya inriktningen är den svenska marknaden trösten och räddningsbojen. Från vårt håll hoppas vi också att den svenska marknaden skall betyda mycket, men garantierna finns där trots allt ännu inte. Industriministern säger i propositionen att det modifierade Stålverk 80-projektet bör inriktas på vidareförädling inom landet, och man sätter uppenbarligen stort hopp till de mellansvenska stålverken. Men hur är det på den punkten? Den 15 maj meddelades över stora rubriker i Dagens Nyheter när man refererade till en stålkonferens att verkställande direktören i Fagersta hade sagt att de mellansvenska stålverken inte var villiga att köpa de halvfabrikat som NJA räknade med att sälja därför att de inte passade. Han använde liknelsen att det skulle för dem vara ungefär som att beställa färdigkonfektionerade klänningar hos en leverantör som bara kan leverera tygerna. Detta uttalande stöder centerlinjen, nämligen vägran att binda sig vid den inriktningen — nu modifierad — som regeringen vill att riksdagen skall bestämma sig för. Vi måste alltså här i riksdagen ha full handlingsfrihet och vara beredda att behandla det här projektet med stor flexibilitet när vi slutligen skall fatta beslutet. Vi har inom centern fastslagit tre ting som vi är beredda att satsa på, och dem tänker vi också satsa på med 100-procentig energi. För det första vill vi vara med om att bygga ett metallurgiskt centrum i Luleå. För det andra anser vi att satsningen på NJA är en nyckelsatsning av utomordentlig betydelse i sammanhanget. NJA måste moderniseras, upprustas och förbättras. Den utbyggnaden skall utföras på sådant sätt att vidareförädling i hela övre Norrland underlättas. För det tredje skall övriga delar av övre Norrland tillföras arbetstillfällen i den omfattning som det nu planerade stålverket beräknas ge i syfte att åstadkomma en inomregional balans. Det innebär 2 300 arbetstillfällen mer — förhoppningsvis — om denna inomregionala satsning och de andra ting som jag talat om kan genomföras. Jag vill helt kort säga att vi i ett metallurgiskt centrum också inbegriper en utvidgning av forskningsinsatserna i Luleå. För framtiden och på lång sikt gäller det att utveckla en teknik på det metallurgiska området som ger goda och stimulerande arbetsmiljöer, högklassiga produkter och sist men inte minst låg energiförbrukning. I fråga om den inomregionala balansen i övre Norrland och ansträngningarna för att åstadkomma en sådan har vi vid flera tillfällen sagt — och jag säger det i dag igen — att regeringens centraliseringspolitik med ortsklassificeringen för Norrbottens del kommit att leda till en regional obalans. Skillnaderna i sysselsättnings-, inkomstoch servicemöjligheter ökar. Just för övre Norrlands del är det därför viktigt att statsmakterna skapar förutsättningar just för en inomregional balans. NJA utbyggnaden är ett ypperligt tillfälle att utnyttjas för industrialisering av hela övre Norrland, och tillfället får inte försummas. Vi anser alltså att det måste tas snara initiativ för en vidareförädling här. Jag vill därefter säga några ord om vårt krav på ett särskilt uttalande om miljöhänsyn och energihushållning. Detta ligger i linje med centerns allmänna syn på dessa frågor. Vi anser alltså att det är så pass angeläget att riksdagen understryker vikten av miljöoch energihushållningsaspekterna att vi vill ha ett särskilt uttalande på den punkten. Min centerkollega herr Stridsman kommer senare i dag att ta upp frågan om gruvbrytning i Kaunisvaara, så jag avstår från att gå in på den. Jag slutar med att yrka bifall till reservationerna 1 och 5 vid näringsutskottets betänkande nr 72.

Herr talman! Herr Sjönell började sitt anförande med att erinra om att Stålverk 80 av sina tillskyndare har kallats för den största samlade industriinvesteringen i vårt land. Det är riktigt, och det låter ståtligt. Men tyvärr måste också de felbedömningar som gjorts betecknas som magnifika. Inte minst gäller detta kostnadsoch lönsamhetsberäkningarna. Från de 4,6 miljarderna våren 1974, då beslut fattades om Stålverk 80, har budet stigit till sisådär 16,2 miljarder, enligt beräkningarna i februari i år då årets proposition utarbetades. Det betyder — har en kritiker räknat ut — en uppjustering av kostnaderna med ungefär 18 miljoner om dagen mellan de båda tidpunkterna. Vad avkastningen beträffar förespeglades riksdagen för två år sedan en internränta på upp emot 16 "6. Nu är det fråga om att söka begränsa de förluster som hotar. Vi moderater uttalade redan 1974 skepsis gentemot hållbarheten i kalkylerna. Vi ansåg att kostnaderna underskattats och att den lönsamhet man lockade med alls inte skulle komma att nås. Vi har fått rätt. I den proposition som vi behandlar i dag erkänns att 1974 års beslut måste revideras. För regeringen kan det inte vara angenämt. Statsminister Palme har i ett anförande sagt att det är modigt — det var det ordet han använde — att gå ifrån de ursprungliga planerna. Ja, kanske det, med tanke på väljarnas reaktion inför en regering som nu underkänner det man i det längsta förklarat vara så utomordentligt bra. Modigt — javäl, men sakligt var omtänkandet nödvändigt. Projektet Stålverk 80 var tänkt som en frälsarkrans för det sjunkande Norrbottens Järnverk. Herr Sjönell använde nyss det målande uttrycket. Hela 1960-talet hade för NJA visat förlustsiffror. 1970-talet blev, fast hurtiga prognoser sagt motsatsen, alls inte bättre. Statliga pengar satsades i stor skala, investeringar gjordes möjliga, men resultaten blev som sagt inte bättre. Förmodligen var NJA det enda företag i branschen som gick med förlust t.o.m. under det exceptionellt goda stålåret 1974. Att något måste göras åt Norrbottens Järnverk var helt klart. Den bedömningen gjorde också vi moderater när propositionen om Stålverk 80 lades fram 1974. Vi får ofta höra att vi varit och är emot hela projektet. Det påståendet förs naturligtvis i första hand fram för invärtespolitiskt bruk i Norrbotten. Å andra sidan säger industriministern — och det är det riktiga — i årets proposition att beslutet om att Stålverk 80 skulle komma till stånd fattats i politisk enighet. För regeringen är det naturligtvis angeläget att understryka att en del av ansvaret ligger hos andra. Vad är då sanningen beträffande moderaternas inställning till Stålverk 80? Det är riktigt att vi satte många frågetecken för 1974 års planer. Vi betvivlade, som jag redan sagt, den företagsekonomiska bärigheten. Vad som fick oss att ändå acceptera tanken — vi gjorde alltså det — var allvaret i önskemålen från Luleå. Är man som luleåborna beredd att ta uppenbara risker för miljöförstöring och lika uppenbara risker för försämrad kommunal ekonomi, så måste man, sade vi oss, verkligen anse sig ha behov av de nya arbetstillfällen som Stålverk 80 ansågs innebära. Av de skälen sade moderaterna ja till projektet. Däremot sade vi på flera punkter nej till den utformning som regeringen föreslog. Vi ansåg att många av de föreslagna åtgärderna skulle stjälpa NJA i stället för att hjälpa, att de inte skulle bli den frälsarkrans, eller livboj, som man siktade till, utan en kvarnsten kring halsen. Helt kort skall jag kommentera våra synpunkter. Vi trodde inte på själva marknadsidén, en mycket omfattande försäljning, inte minst på export, av stålämnen från Luleå. Vi ansåg det högst riskabelt att satsa så stort på en — som all erfarenhet visar — ytterst konjunkturkänslig produkt. Redan de 4 miljoner ton, som 1974 års proposition siktade till, föreföll oss innebära ett alltför stort risktagande. När ännu högre siffror nämndes, blev vi verkligen betänksamma. Industriministern talade i bygderna om ”ytterligare 4 miljoner-tons-etapper”. Jag ser att industriministern ruskar på huvudet. Uppgiften har förekommit i tidningar. Av det drog vi slutsatsen att eftersom rent av pluralisformen användes innebar det att industriministern siktade till någonting i stil med 12 miljoner ton.

Regeringspartiet har nu fått lämna inte bara de multiplicerade målsättningarna utan också den första propositionens 4 miljoner ton. I årets proposition är det fråga om 2,5 miljoner ton. Det är tillfredsställande att man vaknat ur sin drömvärld om utländska kunder — kanske rent av oljeschejker sades det visst vid något tillfälle — som ivrigt skulle efterfråga det svenska råstålet. Erfarenheterna av dagens läge har tydligen bättre än våra varningar för två år sedan fungerat som väckarklocka. I näringsutskottet frågade vi för några veckor sedan en sakkunnig hur ämnesmarknaden ser ut i dag. Svaret blev: ”Den är alldeles död.” Att sikta på att tillverka en stor mängd ton för en varumarknad med sådana återkommande dödperioder — det vore verkligen att få en kvarnsten kring halsen! Hela NJA skulle ha löpt risken att dras ner. I det längre perspektivet ter sig en produktion av 4 miljoner ton — det ursprungliga budet — kanske inte orimlig. Vi för vår del kan gärna kalla de nu aktuella 2,6 miljonerna för en deletapp, en mjukstart för en utbyggnad som kanske kan drivas vidare. De ytterst negativa yttranden som fälldes om denna vår idé kan nu vara glömda — huvudsaken är att man i dag fått ett format på affärsidén som gör den hanterlig. För NJA:s del kan man, hoppas vi, få glädje av expansion i en sådan form. Sedan är det tyvärr så — vi har sett många exempel på det, när vi debatterat den ekonomiska politiken — att fördelar på ett håll ofta blir nackdelar på ett annat håll. Bruken i Bergslagen har allt skäl att uppmärksamt följa omstruktureringen av den svenska järnhanteringen, det nya industripolitiska utspelet. Starkt statssubventionerade anläggningar i Norrbotten kan för den redan etablerade industrin bli svåra — kanske övermäktiga — konkurrenter. Det lär finnas sexton kommuner i Bergslagen där bruken svarar för mer än halva sysselsättningen. I några fall kan man kort och gott säga att sysselsättningen står och faller med bruken. Det är en stor brist i propositionen att man inte närmare går in på den problematiken. Ett annat moderatförslag har varit att Stålverk 80 skulle genomföras i sammarbete med svensk icke-statlig industri. Den vägen borde man, menade vi, kunna tillföra Stålverk 80-projektet både ökad ledningskapacitet, finansieringshjälp och tryggare avsättningsmöjligheter för Luleåprodukterna. Mot vårt förslag invändes att vi var ute efter att tillförsäkra storindustrin en bit av den fina kaka som Stålverk 80 ansågs bli. Man ville inte dela med sig av sina vinster, sade en av de ledande inom projektet. Nu vet vi att regeringen öppnat resonemang med Stora Kopparberg, med tyska Krupp och kanske också med andra intressenter om att gemensamt uppföra valsverk som skulle kunna bli kontinuerliga avnämare till Luleås råstål också i tider när de externa marknaderna — som nu -— är totalt döda. Detta omtänkande är bra. Både ur de anställdas, ur Luleås och ur statsfinansernas synpunkt sett är det verkligen väl att 1974 års riktlinjer så grundligt reviderats. Propositionskrivarna använder för resten det mildare ordet ”modifiera” — kanske genom associering till att det är moderata tankegångar som har accepterats! Tyvärr tog omtänkandet allt för lång tid. Sakdebatten blockerades länge av olustiga personangrepp mot dem som betraktades som motståndare till Stålverk 80. Industriförbundets tre ekonomer mättes skäppan full för åsikterna i den bok de publicerat, likaså LKAB-chefen och Statsföretags verkställande direktör. I efterhand kan det lugnt konstateras, att det är de som kritiserade kritikerna som nu står med skammen. När oppositionen på sin tid yrkade återremiss till näringsutskottet för att riksdagen skulle få grundligare informationer kring projektets aktuella läge — ja, då ojade sig regeringspartiet över att detta kunde orsaka en fördröjning i planeringen på kanske 14 dagar. Sedan har departementet låtit den orealistiska planeringen bedrivas ända till nu. Tid har runnit bort, pengar har runnit bort, planeringsavdelningens medarbetare har hoppat av, den ena efter den andra. Så där en halv miljon om dagen har runnit ut ur NJA under 1975. Det blir den siffran man kommer fram till, om man dividerar årsförlusten med årets dagar. Det måste vara nedslående för de anställda att veta, att man efter dagens arbetsinsats lämnar ett företag med större problem än dagen förut. S. k. avhopp har motiverats med att man har funnit det svårt att arbeta i ett företag utan ambition eller i varje fall utan förmåga att upprätthålla lönsamhet. Varken pengar eller personal har NJA egentligen haft råd att använda så onyttigt. Verklighetsnära uppgifter som tillbyggnaden av det egna valsverket — en riktig idé — och förberedelser för ökad manufakturering — också en viktig idé — har tyvärr försummats medan man befunnit sig i 1974 års drömvärld. Detta om vad som har varit. Var står vi nu? Fortfarande är problemet att få ordning på NJA genom att bygga upp nya räntabla och därigenom sysselsättningsskapande verksamheter. De ständiga förlusterna kan ju inte få fortsätta. För 1975 — då på vanligt sätt vinst hade satts i utsikt — blev resultatet före dispositioner och skatter ett minus på 177 miljoner, eller — som jag nyss uttryckte det — en halv miljon om dagen i helg som i söcken. Om 1976 är bedömningen att resultatet trots väntad konjunkturuppgång kommer att bli otillfredsställande. ”Få ordning på NJA”, sade jag. Formuleringen är kanske stötande, men den är berättigad. NJA är i flera avseenden ett företag i obalans. Att resultaträkningarna år efter år varit bedrövliga är ju allmänt känt. På miljardbelopp som skattebetalarna har satsat under årens lopp har ingen utdelning lämnats. Inte heller har staten fått de inkomstskatter eller kommunen de kommunala inkomstskatter som ett normalt vinstgivande företag skulle ha givit. Balansräkningen per 31 december 1975 visar oroande siffror. Varulagret upptas med 721 miljoner, drygt tre fjärdedelar av fjolårets fakturerade försäljning. Sådana relationer brukar betraktas som allvarliga varningstecken. Statligt lagerstöd tycks ha lämnats med 60 miljoner. Annars skulle de likvida tillgångarna ha varit helt otillräckliga. Med de fortsatta förlusterna under 1976 — säkra som amen i kyrkan — är det tydligt att bolaget kan komma farligt nära den gräns, där lagen kräver att likvidationsbalansräkning skall upprättas. Ett bekymmer, som man på vissa håll har tagit förvånansvärt lätt på, är den olösta finansieringen. De 4,6 miljarder som man talade om på våren 1974 tedde sig väl inte alltför besvärliga att mobilisera. Hösten 1975 var man — det har redan sagts — uppe i en fördubbling av kostnadsberäkningarna, och sedan dess har budet stigit väsentligt. Prognoserna för lönsamhet — möjligheterna att förränta och amortera insatt kapital — har naturligtvis fått justeras neråt i takt med de beräkningar som gjorts om den ökade kapitalåtgången. Man har nu, för att citera LO tidningen, funnit att ”lönsamheten skulle bli extremt låg, om ens någon”. I ett annat nummer av LO-tidningen har jag läst en artikel av en anställd i NJA under rubriken ”Vi här uppe var väl tidigt på det klara med att Stålverk 80 aldrig kunde bli lönsamt”. Den insikten kunde ha behövts också hos vissa beslutsfattare. I en debatt i Luleå kring Stålverk 80 för ett år sedan tillät jag mig att säga om den ekonomiska planeringen inom NJA att det är lättsinnigt att ge sig in i stora projekt utan att ha finansieringen ordnad. Det hade i allmänna ordalag talats om att vinster ur gamla NJA skulle kunna användas för Stålverk 80. Var fanns de vinsterna? Man hade ju inte ens kunnat försörja sig själv. Så hade det talats om tillskott från ägaren Statsföretag. Sådana propåer fick kärvt gensvar. NJA hade sannerligen redan fått sitt, sades det. Skulle NJA ha ytterligare medel, skulle detta gå ut över andra av Statsföretags dotterföretag. Nå, när pengarna inte kunde fås fram genom vinstmedel i NJA eller stöd från Statsföretag återstod lånemarknaden. NJA var inte precis en kund som kreditgivarna slogs om — det borde man ha förstått. Var fanns lånelöftena? I Luleå tog jag till en liknelse: Stålverk 80 befann sig i samma situation som en flygare, som startat färden ut över Atlanten utan att förvissa sig om att bränslet skulle räcka till. Men näringsutskottets ordförande, herr Svanberg, replikerade: Regnéll behöver inte vara orolig — när man har staten bakom ryggen har man inga finansieringsbekymmer. I dag kommer vi att anslå ytterligare 450 miljoner till järnoch stålverken i Luleå. Allt flera sådana operationer av typen tankning i luften kommer att bli nödvändiga — det är ett säkert tips. Lika säkert är det att huvudmannen, staten, kommer att få skriva av betydande belopp av sina satsningar i NJA. Herr talman! Propositionen av årets modell är långt rimligare än årgång 1974. Det framgår av att inget parti gått emot propositionens förslag om ytterligare anslag. Däremot är man, som herr Sjönell sade, mera skeptisk till att nu godkänna riktlinjerna för den fortsatta hanteringen av projektet. När kostnadskalkyler och lönsamhetsberäkningar inte presenteras, kan man inte gärna bedöma om riktlinjerna är de rätta. I moderata samlingspartiets motion efterlyses en projektering över ett bredare fält. Om samarbetet med Stora Kopparberg t.ex. vet vi i dag just inte mer än att utredning pågår. Planering för en längre gående förädling, manufakturering, har hittills i stort sett försummats. En ny proposition bör innehålla sådana Centerns, folkpartiets och våra yrkanden ligger varandra mycket nära. Skulle den moderata reservationen, nr 2, som jag ber att få yrka bifall till, slås ut när reservationerna ställs mot varandra, ser vi därför inget hinder att i andra hand rösta för reservation nr 1. I herr Sjönells bifallsyrkande till reservationen 5 ber jag också att få instämma.

Herr talman! Det är i dag nästan exakt två år sedan riksdagen första gången tog ställning för projektet Stålverk 80. Det skedde under betydande enighet. Alla partigrupper slöt — som vi har hört tidigare i dag —- upp bakom tanken att satsa på ett nytt stålverk i Luleå och därmed på en vidareförädling av den norrländska järnmalmen. Det fanns delade meningar om hur projektet skulle finansieras och administreras — det är sant. Men i huvudfrågan rådde det, som sagt, enighet. När vi i näringsutskottet tillstyrkte Stålverk 80 var vi medvetna om att det rörde sig om ett riskfyllt projekt. Det byggde på en bestämd - och omdiskuterad — förutsättning: uppkomsten av en fristående ämnesmarknad. Det gällde en bransch som kännetecknas av höga berg och djupa dalar. Och det handlade om den största industrisatsningen hittills i Sverige. Men när man vägde fördelar och nackdelar mot varandra talade övervägande skäl för att projektet borde komma till stånd. Avgörande för oss i folkpartiet var att man med ett nytt stålverk i Luleå skulle skapa ett stort antal nya sysselsättningstillfällen i Norrbotten och lägga grunden till en omfattande industriell utbyggnad. Det var därför vi sade ja till Stålverk 80. Sedan riksdagen gav klartecken för Stålverk 80 år 1974 har, som vi alla kunnat konstatera, en hel del hänt. Det projekt som vi nu diskuterar är något helt annat än det som vi behandlade för två år sedan. Då handlade det om ett projekt att avsätta stålämnen på utlandsmarknaden. I dag talar vi om ett stålverk som är inriktat på att försörja den inhemska stålindustrin. Då gällde det ett verk med en produktionskapacitet i första etappen på 4 milj. ton. I dag är den planerade kapaciteten 2,5 milj. ton. Då beräknades kostnaderna till 4,6 miljarder kronor. I dag vet man inte vad det blir. Men man kan gissa att de inte kommer att understiga 10 miljarder kronor. Då beräknades de första leveranserna ske 1978. I dag kan man förutse att de kommer i gång tidigast 1981. Visst, säger man på socialdemokratiskt håll, visst rör det sig om ett nytt projekt. Bedömningarna från 1974 höll inte. Därför har vi tagit konsekvenserna och ändrat planerna, men nu skall vi blicka framåt och inte fördjupa oss i det förgångna. Men, herr talman, det är av vad som hittills hänt som vi kan lära för framtiden. Det är bara genom att klargöra misstagen och diskutera dem öppet som vi kan undvika att de upprepas. Vi kan därför inte diskutera framtiden för Stålverk 80 utan att komma in på vad som skett under de två år som förflutit sedan riksdagen sade ja till det ursprungliga projektet. Man tvingas då konstatera att planeringen av Stålverk 80 kännetecknas av stor ryckighet. Under de gångna två åren har projektet ständigt skiftat gestalt. Valsverk har förts in i bilden, projektet har delats upp i flera etapper, inriktningen har ändrats osv. Med jämna mellanrum har industriministern uppträtt på presskonferenser och meddelat att det blivit något annat än man tänkt sig. Det har nästan varit, fast omvänt, som i den gamla sagan om gubben som gick till skräddaren för att låta sy en kostym och som till slut fick nöja sig med en tumme. Ryckigheten har skadat tilltron till Stålverk 80, det är uppenbart. Den har skapat oro i Norrbotten, där man knutit så stora förhoppningar till projektet. Där uppe har man det senaste halvåret från den ena dagen till den andra knappt haft en aning om vad som skulle hända, och ryckigheten har lett till en allvarlig försening av hela projektet. Den planerade sysselsättningen kom till stånd tre år senare än vad som ursprungligen avsågs. För allt detta bär naturligtvis regeringen, och ytterst dess industriminister, ansvaret. Man har inte haft projektet i sin hand. Det medgav statsministern indirekt i en intervju i början av mars då han konstaterade: Äntligen har vi fått ordning på Stålverk 80. Men i motsats till statsministern är jag inte riktigt säker på att vi ens nu fått ordning på det. Det får det fortsatta utredningsoch projekteringsarbetet visa. Men om Stålverk 80 har större förutsättningar att bli en framgång om det genomförs enligt de senaste skisserade planerna, varför valde man inte den utformningen från början? Det är en fråga som man måste ställa sig. Planeringen måste hela tiden anpassas till verkligheten, sade statsministern i början av mars. Det är sant. Men har verkligheten förändrats så mycket sedan regeringen lade fram förslaget om Stålverk 80, eller är det helt enkelt så, att regeringen först nu upptäckt den? Så sent som för ett år sedan förklarade industriministern här i riksdagen: ”De fakta som låg till grund för riksdagsbeslutet har inte ändrats. Beslutet måste fullföljas. Man kan inte hänvisa till att marknadens förutsättningar eller några andra förutsättningar nu blivit helt andra än de var tidigare.” För säkerhets skull sade industriministern samma sak bara några dagar innan Stålverk 80 havererade i slutet av februari. Men de stora prisstegringarna i oljekrisens spår var uppenbara för ett år sedan liksom också att marknadsunderlaget för ett fristående ämnesstålverk var svagt. Och regeringen ville då inte lyssna på det örat. Först när man hamnade i en omöjlig situation och hela stålsatsningen var satt på spel var man beredd att göra det. Detta vittnar inte om god planering. På ett tidigt stadium förklarade de ansvariga för Stålverk 80, både inom och utom regeringen, mycket bestämt att det bara fanns en tänkbar uppläggning, nämligen den som regeringen bestämt sig för. Någon annan uppläggning var inte möjlig. Samtidigt var det åtskilliga experter som ifrågasatte om det verkligen fanns en marknad för ett fristående ämnesstålverk. Borde inte stålverket kombineras med ett valsverk? Våren 1974 fick John Olof Edström frågan: Om ämnestillverkningen inte blir lönsam, kommer då NJA att bygga ut med valsverk? Nej, blev svaret. ”Investeringen blir minst lika stor till och Luleå ligger inte nära till marknaderna för valsade produkter”, sade Edström. I dag gäller inte detta uttalande längre. Tanken på att dela upp utbyggnaden i flera etapper förekom också i diskussionerna kring Stålverk 80. Nej, sade både industriministern och NJA-chefen. Det går inte. Det gör projektet mindre lönsamt. Men ändå beslöt man förra hösten att dela upp det. Detta ger knappast intrycket att de tidigare stålverksplanerna vilat på genomtänkt grund. Och det är med viss självrannsaken — det skall medges — som jag konstaterar det. I efterhand är det uppenbart att de utredningar som föregick riksdagsbeslutet 1974 var ofullständiga och att det var fel att ta ställning på ett underlag som inte rymde alternativa bedömningar. Det är en viktig lärdom för dagens beslut. Från folkpartiets sida är vi alltjämt positiva till att bygga upp ett stålcentrum i Luleå. Inte bara sysselsättningsoch regionalpolitiska skäl utan också industripolitiska talar nu för en sådan satsning. En stålutbyggnad i Luleå bör då vara ett led i ansträngningarna att stärka den svenska stålindustrins konkurrenskraft och underlätta dess fortsatta utveckling. Samtidigt är det uppenbart att de planer som riksdagen godkände 1974 inte kan fullföljas. Den enorma fördyringen av Stålverk 80, felslagna marknadsförväntningar och inte minst den negativa utvecklingen för NJA gör en revidering av projektet ofrånkomlig. Hittills under 1970-talet har stora ansträngningar gjorts för att förvandla NJA till ett modernt, konkurrenskraftigt och lönsamt företag. Efter rekonstruktionen 1970 har tre större investeringsprogram genomförts med hjälp av bidrag och lån från riksdagen. Totalt har 1 200-1 300 milj.kr. satsats. Det är viktigt att utbyggnaden av NJA fullföljs. Därför är det allvarligt att NJA efter de senaste årens stora förluster anser sig tvingat att reducera investeringsplanerna för de närmaste fyra åren så kraftigt att enligt NJA:s styrelse ”inte ens önskvärda underhållsinvesteringar kommer att kunna genomföras, än mindre sådana investeringar som är nödvändiga för en utveckling av företaget”. Det betyder att de stora satsningar på NJA som gjorts under första hälften av decenniet riskerar att gå till spillo. Investeringsverksamheten inom NJA måste därför fortsätta. Det är i det sammanhanget, som ett led i vidareutvecklingen av NJA, som Stålverk 80-planerna hör hemma. Det borde vara naturligt att bygga vidare på den grund som de hittills gjorda investeringarna lagt när det gäller att utveckla ett stålcentrum i Luleå. Från folkpartiets sida är vi således överens med regeringen om att Stålverk 80 bör komma till som en del av NJA och att detta bör vara utgångspunkten för det fortsatta projekteringsarbetet. Men i övrigt är vi i dagens läge inte beredda att binda oss för de exakta riktlinjerna för en stålverksutbyggnad i Luleå. Vi är, som jag sagt tidigare, positiva till en sådan utbyggnad. Men den exakta utformningen, den exakta inriktningen, den exakta omfattningen — den vill vi inte ta ställning till förrän det finns ett ordentligt underlag. Det saknas i dag. I propositionen finns ingen redovisning av vad det skulle kosta att genomföra Stålverk 80 enligt de föreslagna riktlinjerna. Där sägs bara att det blir billigare än om man hållit fast vid de ursprungliga planerna. Kanske industriministern kan ge oss ett klarare besked i dag. Kommer det att röra sig om 10 miljarder kronor eller mer? Hur skall Stålverk 80 finansieras? Hur mycket väntar man sig att riksdagen skall anslå? Hur skall resterande medel anskaffas? Finns det utrymme på kapitalmarknaden? Frågetecknen hopar sig - men propositionen innehåller inte ett ord i frågan. Propositionen innehåller inte heller någon redovisning vare sig av den företagsekonomiska eller av den samhällsekonomiska lönsamheten hos projektet. Det har i skilda sammanhang hävdats att lönsamheten inte förbättras genom en bantning av projektet. Hur förhåller det sig på den punkten? Och även om den långsiktiga lönsamheten blir bättre för Stålverk 80 i den nya tappningen, vilka förluster kan man förutse för en inkörning av Stålverk 80 som kanske sträcker sig över större delen av 1980-talet. Hur är den aktuella situationen för NJA? Den information som lämnats under utskottsbehandlingen och i andra sammanhang tyder på att den är krisartad — herr Regnéll var nyss inne på detta. Behövs det finansiella insatser från riksdagens sida för att rekonstruera företaget? Hur stora investeringar krävs under de kommande åren? Hur skall de finansieras? Om allt detta får man knappast något besked i propositionen. Det vore värdefullt om industriministern i dag ville kommentera läget i det nuvarande NJA. På det här viset kan man fortsätta länge och gå igenom ofullständigheterna i propositionen. Jag skall bespara kammaren det. Någon kommer kanske att invända: Det gäller bara att fastställa riktlinjer för det fortsatta projekteringsarbetet. Till projektet får vi ta ställning först nästa år och då skall det finnas ett fullständigt beslutsunderlag. Formellt är det riktigt. Men om man i det fortsatta utredningsarbetet bara prövar ett utbyggnadsalternativ, nämligen det som föreslås i propositionen, kommer riksdagen att ha begränsad handlingsfrihet nästa år. Man kommer i själva verket bara att kunna säga ja eller nej till det förslag som då presenteras — helt enkelt därför att konsekvenserna av andra utbyggnadsalternativ aldrig granskats. Det kan vi inte acceptera från folkpartiets sida. Det fortsatta utredningsarbetet måste syfta till att ge riksdagen största möjliga handlingsfrihet. Det framstår, som jag berört inledningsvis, alltmer som ett grundläggande fel i den tidigare planeringen av Stålverk 80 att valmöjligheter saknats. Riksdagen måste denna gång få en ordentlig och genomarbetad redovisning av kostnader, finansieringsmöjligheter, lönsamhetsberäkningar, sysselsättningseffekter, marknadsbedömningar etc. för olika utbyggnadsalternativ. Det är också nödvändigt med en utförlig redovisning av hur utbyggnadsplanerna påverkar den svenska stålindustrin i stort och i synnerhet hur den mellansvenska stålindustrin berörs. Först när ett underlag av detta slag presenterats för riksdagen, förhoppningsvis våren 1977, bör slutgiltig ställning tas till stålverksutbyggnaden i Luleå. Hittills har riksdagen, när det gällt Stålverk 80, varit nästan helt i händerna på regeringen och dess experter. Det har inte gett verkliga möjligheter till en förutsättningslös prövning. Därför väckte folkpartiet på ett tidigt stadium — förra våren — tanken att man skulle knyta en grupp fristående experter till näringsutskottet med uppgift att förse det med kompletterande material och underlag. Det förslaget dömdes ut. Det behövs inga andra experter än de som regeringen anlitat, menade NU:s ordförande Ingvar Svanberg. I dag inser alla, tror jag, hur värdefullt det varit om riksdagen till sitt förfogande haft en egen konsultgrupp som kritiskt granskat stålprojektet. Det hade gett oss en säkrare grund att stå på. Det är med stor tillfredsställelse som jag noterar att näringsutskottet nu — efter en skrivelse från folkpartiet — bestämt sig för att engagera ett antal fristående konsulter för att biträda utskottet i den fortsatta granskningen av Stålverk 80. I utredningsoch projekteringsarbetet måste hänsynen till den inre och yttre miljön spela stor roll. Ett stålverk är normalt en bullrig och smutsig miljö både för dem som arbetar där och för dem som bor runt omkring det. Det är därför viktigt att stora ansträngningar görs för att så långt möjligt eliminera buller, utsläpp, föroreningar etc. Bästa tillgängliga miljöskyddsteknik måste utnyttjas. Miljökostnaderna måste bäras av företaget självt och vägas in i kalkylerna precis som andra kostnader. Bästa möjliga energihushållning måste vara en annan riktpunkt för det fortsatta arbetet. Den stora mängd energi som omsätts i ett stålverk måste nyttiggöras även utanför själva produktionsprocessen, för t.ex. uppvärmningsändamål eller i annan industriell verksamhet. Olika alternativ att åstadkomma det bör redovisas i beslutsunderlaget för riksdagen. Redan vid riksdagsbeslutet 1974 pekades från bl.a. folkpartihåll på riskerna för negativa konsekvenser för Norrbottens inland av en stålverksutbyggnad i Luleå. Målmedvetna ansträngningar för att skapa sysselsättningstillfällen även i denna del av Norrbotten efterlystes därför. I den förnyade planeringen är det viktigt att ägna mycken uppmärksamhet åt hur man skall få så stora s.k. spridningseffekter som möjligt av en Det är t.ex. önskvärt att man i så stor utsträckning som möjligt väljer lokala leverantörer. Detta är framför allt viktigt för leveranser som kan sträcka sig över en längre tidsperiod, t.ex. när det gäller förbrukningsmaterial och reservdelar. I samarbete mellan NJA, företagareföreningarna, arbetsmarknadsmyndigheterna etc. bör man också undersöka i vad mån en utbyggnad ger underlag för nyetablering av mindre företag i Norrbottens inland. Herr talman! Låt mig till sist sammanfatta folkpartiets inställning: En fortsatt utbyggnad av NJA är önskvärd. Den fortsatta planeringen av Stålverk 80 bör utgå från att detta skall vara ett led i vidareutvecklingen av NJA och utgöra en del av företaget. Tillräckligt underlag saknas för att riksdagen nu skall kunna ta ställning till den exakta omfattningen av en stålverksutbyggnad i Luleå.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

Herr talman! Stålverk 80 har — som väntat — blivit ett stort diskussionsämne. Men på ett felaktigt sätt. Skulden härför är väsentligen den borgerliga oppositionens, i mindre grad regeringens egen. Man kan kritisera regeringen för att den gav politiska löften åt Norrbotten, vilka den sedan inte förmådde stå för. Man kan kritisera att den godtog japanska konsulters alltför teoretiska kostnadsberäkningar. Man kan kritisera omsvängningarna i projekteringens målsättningar. Och man kan, som de borgerliga, utnyttja detta som slagträ mot statlig företagsamhet i princip. Men konsekvensen kräver att man ser grundorsaken till allt detta. Och grundorsaken är det snabbt försämrade klimatet för den kapitalistiska världens järnoch stålindustri från slutet av 1974. Det är den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Det handlar också om ifrågasättandet av stålkonsumtionens ökning på lång sikt. Det är alltså den internationella marknadens omsvängning och krisfenomen som är grundorsaken. Men det vill de borgerliga kritikerna inte låtsas om. De vill heller inte låtsas om att de själva i fredags godtog en hård nedbantning av svensk varvsindustri, som är en av NJA:s viktigaste avnämare. De borgerliga vill att regeringen skall få bära hundhuvudet för den kapitalistiska krisen. De talar om dålig planering från statens sida. Men de vill inte tala om den internationella kapitalistiska stålindustrins dåliga planering och kapitalismens allmänna planlöshet. Då skulle det nämligen klart framgå att de själva accepterar de förändrade projektmålen. Det enda de borgerliga egentligen vill är att göra målen mindre definierade i vad avser den fortsatta utbyggnaden — och därmed planmässigt ännu lösligare än det som de själva har kritiserat. Varför har man hamnat i denna ofruktbara diskussion? Främst därför att man inte har ställt de viktigaste huvudfrågorna: Vad skall vara den samlade svenska järnoch stålindustrins framtid? Vilka ekonomiska, sysselsättningspolitiska och energipolitiska perspektiv skall den infogas i? Vilket slags strukturförändring skall den genomgå? Vem skall äga den och vem skall styra den? Dessa problem lyser med sin nästan totala frånvaro i de borgerligas motioner. Den privata stålindustrin nämns inte. Bergslagen nämns inte. De vidare industripolitiska sammanhangen nämns inte. Förutom för Norrbotten diskuterar man inte sysselsättningsoch regionproblemen. Perspektivlösheten på den borgerliga sidan är fullständig. Men inte heller regeringen tar på allvar upp de stora industripolitiska sammanhangen. Man accepterar, som det vill synas oss, ägaroch maktförhållandena inom stålindustrin, och man förutsätter en anpassning och strukturomvandling efter kapitalistiska önskemål. Vi har från vpk velat sätta de större industripolitiska frågorna i centrum. Vi har upplevt det så att NJA-projektet annars svävar i luften. Vid en satsning på ett så stort block av investeringar måste man ha en programmatisk syn på industrins framtida struktur, på resurshushållning och på ekonomiska maktförhållanden. Vi har från vårt partis sida resonerat ungefär så här. Sverige har i den internationella kapitalistiska arbetsfördelningen placerats i ett speciellt fack. Man har haft stora skogsoch malmtillgångar, som varit begärliga. Rovdrift på malm och skog har blivit följden. Landet har fått ett relativt stort inslag av tung och resurskrävande processindustri. Råmalm i stora kvantiteter har exporterats. Norra delen av landet har fått vad man kalla en kolonial ekonomi — en på utförsel av råvaror och halvfabrikat baserad ekonomi. Detta inslag har varit starkt i trots av förädlingsindustrins starka ställning i andra sammanhang och andra delar av landet. Det ursprungliga Stålverk 80-projektet innebar ingen förändring i dessa stycken. Inget förändrades när det gällde rovdriften. Exporten skulle bara i högre grad gälla stålämnen. Någon annan, mer kvalificerad förädling var det inte fråga om. Sverige skulle vara kvar i sitt fack, i sin ekonomiska nisch. Krupp och Klöckner var dessutom glada åt att själva slippa stå för den tunga satsning, som jätteproduktionen av stålämnen för export krävde. Förtjänsten med att man övergett tanken på massexport av stålämnen är att man i stället tvingas tänka i termer av vidare förädling. Men det är här vi stöter på luckorna även i regeringens syn. Rovdriften tas inte upp. Man talar om förädling i allmänna termer. Men det visar sig att man därmed menar i stort sett produktion av ämnen och valsade produkter. Var finns då programmet för den vidare förädlingen? Var finns per spektivet för Norrland, när rovdriften på malm inte längre kan bedrivas som hittills, och när skogsindustrin flyttar sin tyngdpunkt söderut? Vad händer med Bergslagen, om vidareutbyggnaden av valsningen flyttas därifrån utan att ett program för manufakturering och avancerad förädling görs upp? Och hur skall detta i så fall kunna ske i den av privat järnoch stålindustri dominerade regionen, om man skall acceptera rådande maktförhållanden och bygga valsverk tillsammans med privatindustrins jättar? Olof Palme sade i en debatt nyligen här i riksdagen, att Sveriges ekonomiska framtid låg i naturtillgångarna: skogen och malmen. Detta måste ju vara en felsyn. En felsyn, som bygger på att man inte själv har något annat perspektiv än det kapitalistiska, när det gäller struktur och utveckling av ekonomin. Vpk menar tvärtom, att beroendet av malmen och skogen är en ytterst farlig struktur. En struktur man på sikt skall söka komma ifrån. Den är farlig, därför att den uppmuntrar till kortsiktig utplundring av Norrland och Bergslagen. Den är farlig, därför att den skapar beroende av en dyr, mycket energikrävande processindustri med små sysselsättningseffekter. Den är farlig, därför att den trots de stora insatser den kräver har ringa betydelse i den totala exporten jämfört med de avancerade verkstadsprodukterna. Vpk ser följande punkter som betydelsefulla när det gäller den svenska industriutvecklingen i relation till Stålverk 80: 1. Den nya versionen av Stålverk 80 kan skapa ett utrymme för en fördjupad förädling. Den nödvändiggör från sysselsättningssynpunkt absolut en sådan fördjupning. 2. Fördjupning och vidareförädling ger ökad sysselsättningseffekt och vida bättre energihushållning. 3. Högt avancerad vidareförädling ger bättre hållpunkter för en styrbar regionpolitik, eftersom förädlingsindustri normalt lättare låter sig sprida, lokalisera och decentralisera än processindustrin gör. 4. Med det begränsade sysselsättningstillskott Stålverk 80 nu ger, är den avancerade förädlingen en nödvändighet för norra Norrland. 5. Med de hotande perspektiv som på sikt öppnar sig för Bergslagen, är en planmässig vidareutveckling av dess järnoch stålindustri i relation till Stålverk 80 också oundgängligen nödvändig. 6. Stålverk 80 är således en bit i ett stort sammanhang. Detta sammanhang berör hela den metallbaserade industrins struktur. Det berör direkt och indirekt alla regioner i landet. Det berör handelspolitiken och exportberoendet. Det berör den långsiktiga resurshushållningen som blir ett allt akutare problem genom den svåra rovdriften. En kvalitativ förskjutning av industristrukturen på sikt, ett avvärjande av långsiktiga kriser för de klassiska gruvoch bruksregionerna, en sund resurshushållning och en riktig sysselsättningspolitik — allt detta kräver ett samlat grepp. Därför måste järnoch stålindustrin kunna planläggas som en helhet. De frågor som både de borgerliga och regeringen förbigår måste besvaras. Detta planläggande förutsätter en nationalisering av hela järnoch stålindustrin. Det förutsätter dess infogande i en långsiktig plan, där man medvetet kan styra utvecklingen enligt ett politiskt program. Detta politiska program blir också med nödvändighet ett annat än det som karakteriserar rovdriftens, den regionala ensidighetens och det kortsiktiga tänkandets ekonomi. Herr talman! Med denna mer principiellt hållna plädering yrkar jag bifall till vpk:s reservationer nr 3, 4, 6, 7 och 8.
Herr talman! Få riksdagsfrågor har varit föremål för så många anföranden, så många tidningsartiklar, aggressiva pamfletter och böcker, så många TV och radioprogram, så mycken demagogi, men också sakligt analyserande, som just dagens fråga: NJA/Stålverk 80. Det är kanske förklarligt. Det är fråga om den största industrisatsningen i vårt land som företas genom ett enda beslut. Men vad man kanske ibland glömmer bort är att det också är fråga om en hel landsändas väl och ve. För Norrbottens befolkning är det inte så mycket fråga om spännande diskussioner och voteringar. För dem är det fråga om utveckling och framtid, arbete och utkomst i det egna länet eller fortsatt avfolkning, misströstan och grusade förhoppningar för många människor. Jag tror det är väsentligt att minnas, att det är människors framtid det rör sig om bakom sifferserier och utläggningar i diskussionen av den här frågan. När riksdagen 1974 antog regeringens proposition och beslöt uppföra Stålverk 80 väckte det stora förhoppningar i Norrbotten. Äntligen upplevde man en kraftfull satsning i länet som skulle göra slut på pessimism, tillbakagång och hopplöshet, göra slut på konstant arbetslöshet och ändlösa flyttströmmar av ungdom till andra delar av landet. En anda av framtidstro och optimism, av hoppfullhet och kamplust spred sig i länet. Men riksdagsbeslutet väckte också motståndare och kverulanter, som på allt sätt sökte motarbeta projektet. Det gamla motståndet mot en helhjärtad industrisatsning i Norrbotten vällde fram ur många olika skrymslen. Den sakliga debatt som förts har varit värdefull, men långt ifrån all debatt har varit sådan. Låt mig bara ge några få exempel: Miljöfrågorna vid NJA /Stålverk 80 kommer att få en mångfalt bättre lösning än vid något annat stålverk i vårt land. Men förstörd miljö framförs ofta som skäl emot satsningen på Stålverk 80, och då av människor långt borta från Luleå. När det framhålls att Stålverk 80 kan klara ämnesförsörjningen till många av de mellansvenska valsverken, ja, då kallar en industritidskrift detta för protektionism. När några unga personer på viktiga poster inom NJA helt naturligt söker sig till nya arbetsuppgifter för att få vidgade erfarenheter, då blir det till ”strömhopp från NJA”. När de gynnsamma effekterna för hela regionen anges som effekt av Stålverk 80, då är det fel, säger man, för huvudsatsningen hamnar ju i Luleå. Norrbottningarna bör ägna sig åt ”något annat”, sägs det för numstigt. Norrbottens befolkning börjar tröttna på detta. Den kräver handling i stället för goda råd och moralkakor. Norrbottningarna kräver att råvarorna i länet förädlas och ger jobb i länet. Av de enorma rikedomar i form av malm, skog och vattenkraft, som nu går ur länet, vill man få något tillbaka för länets bästa. Det tycks vara populärt att göra sig lustig över Stålverk 80 och de många ändringarna i planerna, och det må väl vara tillåtet. Men det finns också anledning att kritiskt granska kritikerna, och då skall man finna många ohederliga, grönköpingsmässiga och okunniga inslag i kritikerkören, vid sidan av några få insiktsfulla och sakliga inlägg. Det har varit så många ändringar och kast i planeringen sägs det, och det är väl sant. Men det beror ju mest på den preliminära utredning som låg till grund för riksdagens första beslut, och som inflationen och marknadens förändringar har ryckt undan grunden för. Hade det varit bättre om regeringen tjurigt hållit fast vid de ursprungliga planerna än att man som nu vidtar av omständigheterna betingade ändringar? Är det vad oppositionen önskar skulle ha hänt? De projekteringsförutsättningar som nu ges är helt kort en kraftig satsning på upprustning och utbyggnad av NJA:s valsningskapacitet samtidigt som ett ämnesverk om ca 2,5 miljoner ton uppförs; främst för leveranser på svenska marknaden, och då särskilt till Gävlevalsverket. Planmässiga förutsättningar för senare uppförande av ytterligare ett stålverk på 2,5 miljoner ton, om marknaden motiverar detta, behålls. För norrbottningarna är det en acceptabel lösning eftersom det ger samma sysselsättningseffekter som det ursprungliga verket skulle ha gett, eller 2 300 nya jobb. För dem är det ju inte den tekniska utformningen som är det viktigaste utan sysselsättningen och vidareförädlingen. Att det skapas ett metallurgiskt centrum i Luleå som sysselsätter 7 500-8 000 personer, och som genom sina spridningseffekter kan ge tusentals jobb på olika orter ute i länet, är det viktiga. Utskottsmajoriteten tillstyrker den här projekteringsinriktningen, men självfallet kommer inga bindande beslut att kunna fattas förrän projekteringen gett ett sakligt bedömningsunderlag vad gäller kostnader, förutsättningar, lönsamhet och annat. Det är förvånande att de borgerliga partierna inte vill medverka till ett sådant beslut. Man säger sig vara villig att satsa projekteringspengarna men inte att ange någon exakt projekteringsinriktning. Detta är illavarslande. Centerpartiet och folkpartiet säger att de också avser att ett metallurgiskt centrum skall skapas i Luleå och ge en viss sysselsättning, men de vill inte precisera projekteringsinriktningen, för de vill inte fatta ett beslut ”som väsentligt binder deras framtida handlingsfrihet”. Vad är det för handlingsfrihet man vill behålla? Några definitiva beslut begärs ju inte i propositionen —- man begär endast en projekteringsinriktning. Är det handlingsfriheten att helt gå emot man är så angelägen om att behålla? Moderaterna vill alldeles uppenbart ingenting i sin motion, i vart fall inte bygga ett stålverk. Men projekteringspengarna vill man satsa. Är det hädiskt att i det läget misstänka att man vill satsa projekteringspengarna för att behålla skenet över valet, men sen skall det inte bli något bygge? Annorlunda kan jag inte tolka det. Norrbottningarna har alltför ofta hört folk, som egentligen inte vill göra någonting, säga: Gör något annat i stället. Är det en sådan utveckling man vill ha? Var övertygade om att de människor som är beroende av detta beslut för sin existens med största vaksamhet och misstro kommer att följa ert handlande. Frågan om hur satsningen på Stålverk 80 skall kunna komma hela länet till godo är en mycket viktig del av dagens beslut. Enligt en av Företagareföreningen och Norrbottens landsting utförd utredning kan de statliga basindustrierna ge tusentals jobb i olika delar av länet, om en medveten styrning sker. Utskottet förutsätter att regeringen, via regionala näringspolitiska organ och genom de statliga företagen, mycket aktivt medverkar i detta arbete för en medveten regionalpolitik. Det räcker inte med att de statliga företagen visar allmän välvilja, utan aktiva insatser i form av information, utbildning, experthjälp till de små företagarna i länet måste till, liksom regionalpolitisk planering och hjälp med etableringsinsatser och liknande. Talar man om insatser för glesbygden och de vidsträcka områdena i Norrbotten med stora sysselsättningsproblem kan man inte undgå att beröra frågan om eventuell gruvbrytning i Pajala kommun i Kaunisvaara. Där finns en järnmalmsfyndighet som sedan många år undersökts av såväl SGU som LKAB. LKAB har utrett de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för gruvbrytning där. Industriverket prövar just nu de samhällsekonomiska konsekvenserna av en gruvdrift i Kaunisvaara. LKAB har i sin utredning funnit att gruvbrytningen inte kan bli företagsekonomiskt lönsam. Utskottet uttalar nu att statens nämnd för gruvegendomar bör införskaffa en offert från LKAB för gruvdriften, så att frågan kan prövas seriöst. Eftersom sysselsättningssituationen i Pajala kommun är närmast katastrofal, om inte några åtgärder vidtas snarast, uttalar utskottet att utredningarna måste fullföljas snabbt och ställning tas till frågan om gruvbrytning i Kaunisvaara med det snaraste, Sannolikt måste någon form av samhällsstöd till för att möjliggöra denna gruvbrytning. Sällan torde dock ett stöd från samhället till sysselsättningsskapande åtgärder i en bygd tett sig så nödvändiga som i det här fallet. Att förorda att riksdagen nu skall fatta beslut om gruvbrytning och även om transportsättet för malmen, som förordas i ett par av motionerna, avstyrker dock utskottet. Sådana förslag ter sig mer taktiska än övertänkta i dagens läge, då frågan står inför sitt avgörande. I motion nr 6 förordas att en särskild expertgrupp skall bistå vid projekteringen av Stålverk 80 och därvid, utgående från resultaten hos en forskargrupp vid KTH, driva en alternativ projektering enligt nya principer. Utskottet utgår ifrån att modernaste möjliga teknik utnyttjas vid projekteringen av stålverket. I Luleå finns inte bara en teknisk högskola utan också en högklassig metallurgisk forskningsstation, vilken f. ö. nu kraftigt har utbyggts. Därför avstyrker utskottet motionen nr 6. I propositionen 125, som behandlas samtidigt med betänkandet om Stålverk 80, begär regeringen fullmakt att teckna ett ramavtal med Luleå kommun om utbyggnad och drift av ett kraftvärmeverk i Luleå, i huvudsak baserat på energiresurser från NJA och dess koksverk. I motion nr 2407 yrkas att en särskild framställning skall göras till regeringen i detta sammanhang om att modernaste energihushållande metoder skall utnyttjas vid utbyggnaden av värmeverket. Utskottet finner att såväl av propositionen som av föredragningar inför utskottet framgår att effektivaste och mest energisparande teknik kommer att utnyttjas, varför ett särskilt uttalande avstyrks. I delbetänkande tillstyrker utskottet att Statsföretag får inlösa återstående aktier i LKAB från TGO. I ett flertal motioner från vpk förordas bl.a. att den svenska järnoch stålindustrin förstatligas, att bruksorterna i Bergslagen garanteras nödvändiga investeringar och att ett brett industriprogram för filialindustrier till NJA i Norrbotten upprättas m.m. Redan nu har staten ett stort inflytande inom svensk stålindustri, ett inflytande som kommer att öka genom Stålverk 80 och dess följdinvesteringar. De branschutredningar som under regeringens medverkan nu sker rörande den svenska stålindustrin ger ytterligare möjligheter att hävda samhällets och de anställdas intressen. Enligt propositionen ägnas de mellansvenska bruken ett stort intresse och samhället är aktivt inriktat på deras bevarande och vidareutveckling. Utskottet finner inte de föreslagna åtgärderna behövliga i detta avseende, liksom inte heller för arbetet med att skapa spridningseffekter till Stålverk 80 inom hela Norrbotten, och avstyrker därför motionerna. I motion 1801 yrkas på en strukturutredning för den samlade stålindustrin i vårt land. Utskottet pekar på att stålbranschrådet har startat en utredning om den svenska handelsstålindustrin och att Jernkontoret genomför en undersökning av specialstålindustrin. I den senare utredningen medverkar staten, och de anställda är representerade i bägge utredningarna. Då motionens syften således redan är mycket väl tillgodosedda avstyrker utskottet motionen. I motion 1808 yrkas att länsmyndigheterna i Luleå skall få direktiv att beakta de särskilda krav som ställs på samhällsservicen i Luleåområdet i samband med industriutbyggnaden. Utskottet finner att de resursfrågor det här är fråga om knappast kan lösas med direktiv av den typ som föreslås i motionen. Med hänvisning till industriministerns uttalanden i propositionen, att Luleå kommuns möjlighet att klara de åtaganden som faller på kommunen i fråga om samhällelig service m.m. självfallet måste uppmärksammas — jag vill poängtera att det är ett uttalande som naturligtvis måste gälla också statens andel av denna service — avstyrker utskottet motionen. Med vad jag här anfört vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter. Jag vill bara tillägga en förhoppning att projekteringen och utbyggnaden av NJA och Stålverk 80, som jag förutsätter skall bli resultatet av dagens riksdagsbeslut, skall få ske med den arbetsro och den kraftsamling som är nödvändiga för ett framgångsrikt resultat. Offentligt intresse och uppmärksamhet i press och andra massmedia är värdefulla, men det kan bli för mycket av det goda också. Under de senaste åren har varje liten episod, varje vardagshändelse kommenterats och överdrivits på ett sätt som inte tillämpas när det gäller övriga industrier. Uppmärksamheten har varit förståelig, men den kan bli påfrestande för alla som arbetar vid verket. De anställda vid NJA, på alla nivåer, är beredda att göra sitt bästa för att NJA och Stålverk 80 skall bli en framgångsrik och värdefull satsning i Norrbotten. De är utomordentligt solidariska med sitt företag och de tar illa vid sig av allt misstänkliggörande och alla angrepp på industrin. Men även det välmenta, jag vill kalla det överintresse, som ofta drabbar verket kan bli påfrestande. Riksdagen bör i framtiden ägna det allra största intresse åt utvecklingen vid NJA och Stålverk 80, men låt oss i fortsättningen göra det under något mindre uppseendeväckande former. Låt oss vara övertygade om att de anställda, med de resurser som jag hoppas riksdagen skall ge dem, kommer att förverkliga våra förhoppningar på NJA och Stålverk 80 och göra detta till den framgångsrika satsning för sysselsättning, framsteg och utveckling i hela Norrbotten som vi önskar det skall bli.

Herr talman! Jag kan instämma i de slutord som herr Svanberg formulerade beträffande förhoppningarna om Norrbottens framtid; där är vi helt ense. Det hade varit tacknämligt om den konstruktiva inställningen och den sakliga synen på tingen hade präglat hela herr Svanbergs anförande, men så var det tyvärr inte. Jag har förståelse för att herr Svanberg i valrörelsen har ett behov av att framställa sig och sitt parti som de som är innehavare av de ädla motiven i det här sammanhanget och vidtar sådana kloka åtgärder beträffande Stålverk 80-projektet och annat att resultaten kommer invånarna i Norrbotten och landet i övrigt till del i en helt annan utsträckning än vad de usla oppositionspartierna vill. Men jag tycker inte, herr Svanberg, att det är nödvändigt att vi har den sortens argumentation. Vi kan väl ändå hålla oss till den sak vi debatterar i dag. När herr Svanberg säger att vi ifrån centern och folkpartiet inte vill vara med om det här projektet, så är det en direkt osanning. Vi har sagt att vi är med och vill satsa på stålverket och ett metallurgiskt centrum i Luleå och utveckla det hela så att det ger minst 2 300 arbetstillfällen. Det är vad vi vill. Att då säga att det är illavarslande med vår inställning därför att vi vill granska andra metoder och inte vill låsa oss vid en viss projektinriktning, det är att slå in öppna dörrar. Herr Svanberg säger att det är konstigt att vi i mittenpartierna inte vill vara med om den projektinriktning som industriministern har angett, men samtidigt vill vi satsa pengar på projekteringen. Det går inte ihop, menar herr Svanberg. Jo, det är precis vad det gör. När vi vill satsa pengar på projekteringen har vi avsikten klar, nämligen att få fram alternativ. Svaret är, herr Svanberg, att vi inte vill binda oss vid en enda lösning som dessutom, genom de grundliga undersökningar och analyser som har gjorts på sistone, har visat sig vara svårbedömbar. Vad är det som säger att just 2 500 ion stålämnen kommer att kunna säljas utan friktioner, utan svårigheter? Jag har i mitt förra anförande visat på exportsvårigheterna. Jag har också pekat på vad de mellansvenska stålverken genom verkställande direktören i Fagersta bruk har sagt, nämligen att man inte kan ta emot dessa halvfabrikat från NJA. Allt detta gör att vi måste ha alternativ — det är det vi vill satsa våra projektpengar på. Det får inte bli som när det gäller energipolitiken att vi fråntagits alternativen därför att man gått fram på en enda linje. Projektpengarna skall alltså användas för att få fram alternativ och för att handlingsfriheten skall bibehållas. Det åstadkommer man inte med den uppläggning som industriministern och regeringen har gjort. Vi har tidigare sagt att vi satsar på vidareförädling, nyetablering av företag och en regional balans.

Herr talman! Näringsutskottets ordförande har för vana att utdela litet slängar åt olika håll när han debatterar. I dag benämndes kritikerna av Stålverk 80 kverulanter som var grönköpingsmässiga och, tror jag, t.o.m. ohederliga. det är ganska kraftiga ord herr Svanberg tar till. Jag tror att det hade varit värdefullt om näringsutskottets ordförande hade varit litet mer lyhörd när vi diskuterade de här frågorna 1974. Om man tittar litet på vad de sagt som herr Svanberg kallar kverulanter kan man exempelvis finna att de tre ekonomer som självständigt försökte att granska stålverksförslaget 1974 haft mycket rätt. De sade för det första att miljökostnaderna inte var tillräckligt utredda. Industriministern medger nu att just miljökostnaderna har gått upp till en nivå som besvärar projektet i hög grad, att de kanske utgör ända upp till 25 96 av de totala kostnadsökningarna. Ekonomerna sade för det andra att NJA hade för liten administrativ kapacitet att driva Stålverk 80. — Det har visat sig att man behöver en förstärkning på projektsidan, och man har också anpassat sig till det. För det tredje var affärsidén bakom Stålverk 80 diskutabel, sade de här ekonomerna. Var det inte så, herr Svanberg? Var det inte helt enkelt fel affärsidé som låg bakom den förda projekteringen? Är inte herr Svanberg beredd att medge det? För det fjärde påstods att man inte hade räknat realistiskt på kostnaderna. Det behöver knappast kommenteras. Vi har sett hur summan räknats upp varje halvår — ja, nästan varje månad — med ett antal miljarder. För det femte var relationerna mellan Stålverk 80 och gamla NJA inte tillräckligt utredda. — Det är en av huvudpoängerna i vår motion, där vi just säger att det nu är mycket viktigt att man tar vara på det kapital som är nedlagt i NJA och att man integrerar det med den fortsatta utbyggnaden i ett stålverk, så att man får balans i den nuvarande industrin. Det kan man inte säga om läget just nu. Jag skall gärna återkomma till det senare. För det sjätte hävdades att nettoökningen i sysselsättning skulle bli mindre än entusiasterna bakom Stålverk 80 menade. - Denna fråga har vi diskuterat tidigare i kammaren, och interpellationsdebatten för någon månad sedan berörde det rätt mycket. Jag skall inte trassla in mig i de siffrorna igen. Låt mig bara erinra om att när vi i Dagens Nyheter läser att projektchefen Friberg säger, att det inte alls är säkert att man skall stanna vid 2 300 utan man får se vad det fortsatta projektarbetet leder till, är det just en sådan öppenhet som vi från folkpartiets sida menar är nödvändig att ha för att man inte skall komma snett en gång till.

Herr talman! Man kan med allt skäl, som jag tidigare sagt, kritisera den befängda borgerliga inställningen att det kan gå att få något som helst grepp över en stor och viktig industrigrens framtid med den obestämda och lösliga beslutsform som de vill ha. Men denna kritik för obestämdhet och löslighet drabbar, om också i mindre grad, även herr Svanbergs parti och regeringen. Det går inte att förutsätta hela förlängningen av Stålverk 80 på det sätt som herr Svanberg gör. Spridningseffekterna är inte automatiska. De är inte på något sätt garanterade. De är beroende av den privata industrins goda vilja. Regionalpolitiken här i landet är inte organiserad för en sådan styrning som skulle garantera den förlängning och fördjupning som jag tidigare här talade om. Hela industripolitiken på järnoch stålområdet är dessutom oklar. Vi vet ännu inte om man, vid en förbättring av stålkonjunkturen, återtar den extremt exportinriktade och väsentligen på stålämnen baserade inriktningen. Vi vet inte om det fortsätter att bli en exportinriktad råvaruoch halvfabrikatskaraktär på denna del av den svenska industrin. Herr Svanberg säger att staten och regeringen är aktivt inriktade på problemet med spridningseffekterna i Norrbotten och aktivt inriktade på att bevara Bergslagen. Det låter sig sägas, men vad har egentligen regeringen över huvud taget för garantier, vad har den för styrmedel och inflytande över exempelvis den privata järnoch stålindustrin i Bergslagen? Där saknar staten i stort sett ägarmakt. Regeringen går med på en valsverksutbyggnad, eventuellt i samarbete med den privata storindustrin, men det är någonting som väcker oro i Bergslagen. Regeringen ges inte samtidigt några som helst konkreta garantier för Bergslagens vidareutveckling. Skall den förädling som eventuellt skall komma till stånd styras av de privata ståljättarna? Vad blir det då för förädling? Vi har erfarenhet från andra industribranscher, där staten är verksam, men där samtidigt ändå det mest styrande och vägledande momentet bestås av den privata storfinansen. Exempelvis på skogsindustrins område ser vi att de statliga industrierna tvingas med i eller frivilligt accepterar en utveckling av kapitalistisk natur. Kärnfrågan är att man i den vidare fördjupningen och förlängningen av planeringen har flera alternativa vägar att gå. Enligt vår mening räddar man inte Norrbottens, Bergslagens och landets sysselsättningsproblem om man inte går in på en programmatiskt framstyrd, avancerad vidareförädling inom järnoch stålindustrin, som för bort från den typ av beroende som har varit denna industrigrens och dessa landsändars problem och hotar att bli det i än större utsträckning.

Herr talman! Herr Svanberg började med att tala om den uppsjö av skriverier, debatter och uttalanden som svallat kring Stålverk 80-projektet. Det kan ha blivit betungande att ordentligt ta del av allt det. Något som herr Svanberg tydligen inte orkat med att ordentligt ta del av är den moderata partimotionen. Herr Svanberg menade att i den framfördes åsikter, som innebar att man skulle hålla debatten vid liv över valet, men sedan skulle man kunna ha dörren öppen för att krypa ut. Jag kan inte finna någonting sådant. Jag föreställer mig att det möjligen är det jag nu tänker läsa upp som herr Svanberg har missuppfattat, nämligen att den ”fortsatta projekteringen måste utgå från att även alternativ till hur man kan skapa ett hållfast stålcentrum vid NJA skall utredas”. Vi har märkt att herr Svanberg är allergisk mot ordet alternativ. Den som tar det ordet i sin mun i debatten om Stålverk 80 är, för att använda herr Svanbergs terminologi från inlägget nyss, ohederlig och grönköpingsmässig.

Herr talman! Herr Sjönell säger att jag har tillskrivit socialdemokratin alla ädla motiv i motsats till de usla oppositionspartierna. Jag använde inte de uttrycken, men jag skall inte gå emot herr Sjönell om han nu vill att vi skall komma överens om att det ser ut på det sättet. Vad som tydligen retar både herr Sjönell och herr Wirtén är att jag sade att jag tycker att det är mycket underligt om man säger att man är med på att skapa ett metallurgiskt centrum, man är med om att det skall ge en bestämd sysselsättning osv. —- men inte kan vara med om en projekteringsinriktning utan säger: Den godtar vi inte. Det finns inget underlag för beslut. Nej, självfallet finns det inget underlag för slutgiltiga beslut. Det är det projekteringen skall ge! Då måste jag väl använda det här tillfället att tala om vad det är som skall projekteras, eller, som jag har sagt i något sammanhang: Skall det bli ett stålverk eller en karamellfabrik? Det herr Regnéll citerade ur moderaternas motion kan ge anledning att fundera på vad de avser. Avser de att bygga ett stålverk eller anser de att det lika gärna kan bli en karamellfabrik? Det sägs att det skall bli ”någonting annat” — dvs. den vaga utformning som vi hört så många gånger. Sedan talas det här mycket om att jag är rädd för alternativ. Det är jag inte alls så rädd för. De som arbetar med projekteringen har gjort en föredragning, och de kommer på flera punkter att redovisa alternativ. Att jag sedan tycker att det är underligt att moderaterna ger projektpengar utan att tala om inriktningen tycker jag inte att man skall ta illa vid sig för. De vet uppenbarligen inte vad de vill projektera men vill ändå anslå projektmedel. Vi andra är väl något bättre ställda i det avseendet. Herr Wirtén sade att jag talade om kverulanter. Ja, det gjorde jag, och jag tycker att jag har full rätt att göra det efter vad som har hänt. Det gäller kanske inte så mycket riksdagsdebatterna — det var inte mina meddebattörer jag avsåg med beteckningen kverulanter — men det har ju också förts en diskussion utanför detta hus. Väldigt mycket av vad som sagts i den debatten har varit uttryck för kverulans. Herr Wirtén säger att ”de tre” hade rätt i sin motskrift. Ja, om jag på samma sätt bland tusen argument fick plocka fram tre eller fyra som är riktiga, kan också jag göra samma påstående. De har haft rätt i vissa delar, men de har inte haft rätt i allt. Framför allt har de i ett eller ett par avsnitt framträtt på ett helt annat sätt i den offentliga diskussionen. När det gäller citatet från det som Fagerstas VD sagt vill jag nämna att jag råkade vara närvarande på konferensen i fråga. Jag föreställer mig att industriministern kommer att säga någonting om vad som där förekom. Men man skall inte tro på varje tidningsanka utan i stället försöka ta reda på vad som verkligen har hänt. Jörn Svensson säger att det som han vill åstadkomma inte kommer av sig självt, utan man måste styra åtgärderna. Det är alldeles riktigt, Jörn Svensson. Jag har talat om att det i regionalpolitiken inte räcker med en allmänt välvillig inställning, utan att vi måste sätta in medvetna åtgärder på det området. Vad gäller svensk stålindustri är staten, och kommer i framtiden att vara, en mycket stor ägarintressent.

Herr talman! Den berömde franske statsmannen från 1800-talet Talleyrand, en av franska revolutionens förgrundsfigurer, sade vid ett tillfälle om de gamla franska kungarna, bourbonerna, att de hade ingenting lärt och ingenting glömt. Det är uppenbarligen på det sättet också med herr Svanberg liksom tyvärr med många andra av de socialdemokratiska figurer som agerar i stålverksdramat. Man tycker ändå att de skulle ha lärt någonting av denna långa lidandes historia, i varje fall så mycket att man inte skall vara så fruktansvärt tvärsäker som herr Svanberg är. Herr Svanberg framförde en slogan, lanserad för några dagar sedan, nämligen att man inte vet om det skall bli ett stålverk eller en karamellfabrik. Det skall kanske vara en lustighet, men vi tycker inte att den är lustig. Hela denna karamell är naturligtvis ovanligt sur, och den blir allt surare ju längre man framhärdar i sin tvärsäkra inställning och inte vill precisera alternativ. Det är ju det det är fråga om. Herr Svanberg har inte svårt att fatta, men här vill han inte förstå att det är omöjligt för oss att låsa oss för en enda projektinriktning med halvfabrikat i form av stålämnen på 2 500 ton. Jag frågar än en gång: Vem vet om de går att avsätta? Det finns oklara frågor i den bilden. Förhoppningsvis kan de avsättas, och vi får utgå från det. Men man vet inte detta, och vi vill ha bättre underlag vad beträffar projektets inriktning. Jag förstår inte att det skall vara så svårt att fatta våra två fundamentala krav på handlingsfrihet och ett antal alternativ att välja mellan!
Herr talman! Jag skulle kunna inskränka mig till att instämma med herr Sjönell. Han tog upp precis det som jag kände ett behov av att säga, nämligen att det inte finns något som helst underlag i den moderata motionen som herr Svanberg attackerade för påståendet att vi vill ha något annat än ett stålcentrum. Detta om karamellfabriken har vi hört förut. Herr Sjönell antydde att det som lustighet börjar bli litet nattståndet. Någon motivering för herr Svanbergs angrepp mot uttalanden i den moderata motionen finns således alls inte. Vi talar om ett alternativ till den nuvarande uppläggningen av planeringen för ett stålcentrum. Det är ingen karamellfabrik.

Herr talman! Jag vill också ställa den frågan. Är det verkligen möjligt, herr Svanberg, om man skriver ut att man skall ha ett stålcentrum i Luleå, att man då tror sig tillverka karameller därifrån? Det är i så fall ett unikt stålcentrum som herr Svanberg har i sina tankar. Den debatten tror jag vi kan betrakta som avförd. Vi har i vår motion mycket klart angett att projekteringsarbetet måste bedrivas vidare och att utgångspunkten bör vara det utbyggnadsalternativ som anges i propositionen. Men, herr Svanberg, det finns också andra alternativ. Man kan bygga ett större stålverk än vad regeringen anger, och man kan bygga ett mindre. Man kan bygga ett stålverk som ger fler sysselsättning än vad regeringen tänkt sig, och det kan också tänkas bli färre. Vad vi vill är att man skall pröva också konsekvenserna av dessa utbyggnadsalternativ. Det är den handlingsfriheten för riksdagen som vi efterlyser. Vår färdriktning är helt klar, herr Svanberg, men låt oss inte skärma av olika möjligheter beroende på hur marknaden ser ut! Vi har redan fått tänka om väsentligt en gång, och nu är det på tiden att komma fram till en utbyggnad av detta stålcentrum och icke än en gång fastna i en omöjlig projektering, som bara leder till en återvändsgränd. Jag tycker att herr Svanberg skulle hålla oss räkning för att vi vill slåss för att den handlingsfriheten skall finnas kvar och att vi vill att man skall pröva sig fram på de olika handlingsvägar som står till buds för ett stålcentrum uppe i Luleå. Jag måste fråga herr Svanberg: Menar herr Svanberg att det egentligen bara finns den här exakta inriktningen, den exakta omfattningen och den exakta utformningen av stålverket där uppe, som finns skissad i propositionen? Är det inte möjligt att vara litet mer öppen i den debatten?

Herr talman! När herr Svanberg försöker värja sig mot det enligt honom tydligen förskräckliga begreppet nationalisering av järnoch stålindustrin talar han om att också regeringspartiet vill ha en styrning av utvecklingen för att garantera följdeffekter, förädlingsindustrin osv. Det är bara det, herr talman, att när socialdemokrater i allmänhet talar om styrning i regionalpolitisk mening menar de någonting annat än en verklig styrning, en verkligt styrande medveten politik. Med styrning menar de det som den svenska regionalpolitiken i dag huvudsakligen består av, nämligen smärre marginella stimulansmedel, som kan påverka den privata industrins utveckling i smärre sammanhang men som aldrig kan rida spärr mot den ifall den privata storfinansen vill någonting annat än vad folkflertalet och de arbetande människorna vill se förverkligat. Därför räcker inte den styrningen alls i det sammanhanget — den är ingen styrning i ordets egentliga bemärkelse. Garanterandet av en fördjupning och en avancerad vidareförädling är i dag nödvändigare i den svenska järnoch stålindustrin än någonsin, och det är särskilt nödvändigt efter nedbantningen av det ursprungliga Stålverk 80-projektet. Får man inte en medveten sådan fördjupning och en omfattande sådan vidareförädling, får man inte heller den sysselsättningspolitiska effekt som skulle kunna komma till stånd, och då löser man aldrig sysselsättningsproblemet i Norrbotten enbart med den nuvarande inriktningen. Man klarar heller inte den kommande krisen och sysselsättningsproblemen i Bergslagen, ifall inte det valsverk som nu kommer att gå Bergslagen förbi på något sätt kompenseras genom ett medvetet förädlingsprogram och utvecklingsprogram för Bergslagsindustrierna.

Ett sådant program för vidareförädling, för att komma bort från rov driftsekonomin och komma in en mer sysselsättningsintensiv ekonomi, som kan erbjuda fler arbetstillfällen per investerad enhet, är det ju inte alls säkert att den privata storfinansen vill ha. Finner den det mera profitabelt att fortsätta i mer traditionella hjulspår gör man det, och därför är en nationalisering nödvändig.

Vi får inga alternativ på det här sättet. Men vilka alternativ får herr Sjönell fram genom bifall till reservationen 1 — som jag dock gärna vill betona är väsentligt bättre än reservationen 2? Jag vidhåller fortfarande, herr vice ordförande i utskottet: det finns ingenting i reservationen 2, ingen vilja till någonting. Det finns i den moderata motionen uttryck för att om inte det ena går så får man försöka med någonting annat. Det försökte han nu vifta bort genom att raljera. Men man bör vara försiktig med att citera den moderata motionen därför att den är så oerhört dubbelbottnad. Jag skulle kunna citera en del ur den och få fram hemska saker om jag ville karikera. I sitt första inlägg påstod herr vice ordföranden att jag sagt att det skulle produceras 13 miljoner ton per år vid järnverket i Luleå. Det har jag absolut inte sagt — kontrollera de borgerliga journalisterna bättre. Det har talats om att man skulle kunna gå vidare med flera fyramiljonersprojekt så att det ökar från 4 till 8 och från 8 till 12. Men skall man öka därutöver blir det 16 och inte 13. Det är 16 som är en multipel av 4. Herr Wirtén säger att jag har talat om karamellfabrik. Ja, men jag har bara gjort det beträffande moderaterna, som bara säger att det skall bli någonting utan att precisera sig. Herr Wirtén vill sedan ha fler anställda osv. Det kan vi vara överens om. Men varför kunde vi då inte bli överens om projekteringsinriktningen? Herr Svensson i Malmö har rätt i mycket av vad han säger. Men jag tror att vi kommer fram till hans önskan om hur det skall bli på ett säkrare sätt än vad han vill förorda. Därför yrkar jag återigen bifall

Herr talman! Det kan kanske förefalla som om debatten i dag bara berör dem på Norrlandsbänken men det har ju i ett par inlägg klart framgått att frågan om Stålverk 80 är en mycket viktig del av näringspolitiken och därmed också av sysselsättningspolitiken i vårt land. Att den svenska industrin väl hävdat sig i konkurrensen här hemma och på exportmarknaderna är ingen garanti för att så kommer att vara förhållandet allt framgent. Vi har 2 4. av världens befolkning men svarar det oaktat för 2 26 av världshandeln. Av vår industriproduktion går nästan hälften till försäljning utomlands. Av de mer betydande råvaror som vi förfogar över är skog och malm de viktigaste. Det är av intresse att följa diskussionerna om dessa båda råvarors nyttiggörande. Skogsindustrin har vi byggt ut så att vi i dag har en klart dokumenterad överkapacitet, dvs. råvaran räcker inte. Antagligen kan vi ta ut mera av inkomster på skogen genom att gå längre i förädlingsledet inom olika områden. Det erfordras dyra investeringar, som kräver mera av energi men ändock inte ger mera av sysselsättning, tvärtom. Men jag ser inte många som av den anledningen vill stoppa en sådan skogspolitisk inriktning. Kravet är att verksamheten skall ske i socialt acceptabla former. Av den malm som bryts inom landet exporterar vi ca 90 96. Vi har inget eget kol, och malmen har tidigare sökt sig till kolet, främst till Europas industriländer med kol. Men inte heller denna tillgång är outtömlig, åtminstone inte de lättillgängliga kvantiteterna och kvaliteterna. Stålverken byggs ut alltmer med kustförläggning för att underlätta transporterna av malm, kol, kalk osv. Japan, som knappast har några egna tillgångar av vare sig malm eller kol, har blivit den verkligt stora stålnationen. Den svenska stålindustrin lämnas inte oberörd av utvecklingen utanför vårt lands gränser. Detta beror inte endast på att branschen är starkt exportinriktad, som jag sagt — vi exporterar ca 40 96 av vår produktion. Också på sina hemmamarknader har de svenska stålverken att möta hård konkurrens från utländska producenter. Inemot hälften av det stål vi förbrukar utgörs av import. Siffrorna hänför sig till 1974. Världens stålindustri har under de senaste tio femton åren utvecklats i snabb takt. Kapacitetsökningen har till alldeles övervägande del skett genom nyetableringar av stora och, som jag sade, kustlokaliserade verk. I dessa verk har de senaste årtiondenas tekniska utveckling, särskilt inom det metallurgiska processteget, och de därav följande mycket markerade stordriftsfördelarna kunnat utnyttjas. Jämsides med detta har det skett en omfattande modernisering av äldre verk. Denna utveckling har inneburit en snabb omställning till moderna produktionsmetoder genom övergång till bl.a. syrgasblåsning och stränggjutning. Samtidigt har ett stort antal omoderna verk lagts ned. Utvecklingen har också inneburit en stark koncentration av stålproduktionen till ett mindre antal stora verk. Detta har skett dels genom en rad samgåenden, dels genom att en mycket stor del av den expansion som skett har ägt rum inom de större företagen. Det har varit dessa företag som haft tekniska, marknadsmässiga och framför allt finansiella resurser för stora och alltmer kostsamma kapacitetsutbyggnader. Herr talman! Det är särskilt denna senare faktor — de allt större utbyggnadsstegen tillsammans med de snabbt stigande investeringskostnaderna per kapacitetston — som i hög grad har bidragit till att det statliga engagemanget inom världens stålindustri ökat kraftigt. Detta har tagit formen av dels statligt ägande, dels statligt finansiellt stöd i olika former till den privata industrin. Koncentrationen till allt större stålkoncerner har inneburit en betydande samordning mellan de enskilda verksenheterna. Detta gäller inom såväl den statliga som den privata industrin. Effektiviseringssträvandena har i många länder emellertid kommit att innefatta branschstrukturella åtgärder över företagsgränserna. Inom flera områden sker sålunda en omfattande samverkan mellan olika företag. Detta gäller bl.a. frågor rörande kapacitetsutbyggnad, val av produktionsinriktning, råvaruförsörjning och marknadsföring. Denna samverkan mellan olika företag har i många fall initierats och fortlöpande drivits på av respektive regering. Därigenom har stålindustrins utveckling kommit att i hög grad samordnas på det nationella planet — även i länder där branschen varit helt eller till betydande del privatägd. I vissa länder har stålindustrin tidvis prioriterats i den samlade industriplaneringen och därigenom erhållit särskilt omfattande stöd, ibland via särskilda sektorsbudgetar. I ett antal länder finns också olika former av långtgående samverkan mellan de privata företagen utan statlig medverkan. Denna samverkan är såväl nationell som internationell. Det gäller sålunda en stålindustri som till stora delar är mycket modern, som i allt högre grad koncentreras till ett mindre antal stora företag med betydande resurser, som utmärks av en alltmer omfattande samordning i olika former mellan de olika enheterna — företagen — varvid de statliga engagemangen också får allt större betydelse. Det är med den stålindustrin som de svenska verken har att konkurrera såväl utomlands som här hemma i vårt eget land.

Det är nödvändigt att göra jämförelsen mellan utvecklingen av den svenska stålindustrin och av stålindustrin i världen i övrigt, i ett internationellt perspektiv. Stålindustrin är också en bas i och en nödvändig del av vår totala industri. Av gammalt är stålindustrin hårt ortsbunden. Herr Regnéll har nyss framhållit att i 16 kommuner svarar stålindustrin för över hälften av industrisysselsättningen. Det kan också sägas att i nio kommuner är andelen tre fjärdedelar av den totala industrisysselsättningen eller högre. Om vi studerar utvecklingen internationellt på stålområdet kan vi inte undgå iakttagelsen att man alltmer söker sig fram till produktionsvolymer och anläggningar som är så stora att man kan utnyttja stordriftfördelar. Särskilt gäller detta inom det första steget i produktionskedjan — det metallurgiska processteget, ämnesproduktionen. En sådan satsning i Sverige står inte i strid med en ökad specialisering inom vår stålindustri. Tvärtom torde i många fall en rationell basproduktion av detta slag vara en förutsättning för lönsamhet i senare produktionsled. Detta gäller inte minst om man, som önskvärt är, skall gå vidare i förädlingskedjan vid stålverket. Diskussionen om vår stålindustri kände inte under högkonjunkturåren 1972-1974 trycket av den mera allmänt inriktade industripolitiska diskussionen. I stället kom diskussionen främst att kretsa kring behovet av stål i nuet och för framtiden och vårt lands möjligheter att tillgodogöra sig andelar av en växande konsumtion och produktion. Nog så viktigt är att avgörande för beslutet om Stålverk 80 blev den uppfattningen, att med vår värdefulla malm borde vi rimligen kunna vidga det första steget i förädlingskedjan, ämnesproduktionen, och tillgodogöra oss mera av inkomster och sysselsättning. När det från kritikernas sida talas om turerna kring stålverket är det skäl att erinra om att riksdagen på regeringens förslag tagit ert avgörande beslut, 1974, och upprepat sitt ställningstagande våren 1975. Men de förhållanden som påverkar utformningen av Stålverk 80 och som det har varit en mycket öppen diskussion om har självfallet nödvändiggjort överväganden som kommit att gå delvis i annan riktning än 1974. Jag har givetvis noterat, när jag lyssnat till debatten, att flera talare har nämnt orden ”de enorma kostnadsstegringarna”, men ingen har i och för sig invänt mot den redovisning av bakgrunden till dessa kostnadsstegringar som vi har lämnat i propositionen. Åtskilligt har diskuterats härom såväl i som utanför riksdagen. I den proposition som behandlas i dag har vi presenterat de huvudsakliga skälen för en ändrad inriktning. Som framgår av utskottets skrivning liksom av reservationerna bestrider, som sagt, ingen att en väsentlig kostnadsökning inträffat när det gäller den utrustning och den byggnation som skall till för ett stålämnesverk, från beräkningen 1973-1974 fram till hösten 1975. Att investeringarna för att söka på bästa sätt klara de inre och yttre miljöproblemen också väsentligt överstiger tidigare beräkningar synes heller inte vara någon tvistefråga. tryck åt dessa miljöfrågor. Jag invänder inte mot det i och för sig. Som jag tidigare framhållit bör vi i vårt land kunna ta på oss en ledande roll i fråga om miljöåtgärder, till skydd för människor och natur. Men vi får det inte utan kostnader, och så småningom uppstår frågan när och i vilken grad dessa kostnader kan tas ut som faktiska produktionskostnader. Om inte ett nytt stålämnesverk avsevärt överstiger äldre sådana när det gäller produktivitet och effektivitet, så kan tidpunkten för när kostnaderna fullt ut kan tas igen vid produktförsäljningen få avvägas med hänsyn till att en del av motsvarande miljökostnader också faller på andra ämnesverk och så småningom kommer att påverka priset. I projektledningens rapport vid årsskiftet redovisades som känt en kostnad för stålämnesverket, som var dubbelt så stor som den vid 1974 års bedömning. Häri låg då även rörelsekapitalet. Resultatgranskningen blev också negativ. Det är naturligtvis svårt att göra prisbedömningar, inte minst i ett konjunkturläge som det nuvarande och med sikte på framtiden, dvs. att försöka avgöra vilket pris vi kan ta ut på den öppna marknaden. Projektledningen har varit försiktig. Det kan finnas fog för en något större optimism, men det är inte tillrådligt att exploatera en oviss möjlighet. Viktigare är då att se på prognoserna för stålförbrukningen i vårt eget land och på exportmarknaden. I den proposition 1974 där vi redovisade då tillgängliga prognoser för världens stålefterfrågan fram till i första hand 1985 nämndes de prognoser som hade utarbetats åren 1972/1973 av FN:s Europakommission respektive Internationella stålinstitutet. I dessa prognoser bedömde man att den årliga tillväxten i världens stålkonsumtion skulle ligga mellan 4 och 5 96. Världsefterfrågan kunde öka med ca 400 miljoner ton stål fram till 1985.

Och jag kan inte erinra mig att det i debatten 1974-1975 riktades någon kritik mot Europakommissionens eller Internationella stålinstitutets bedömningar. De har kommit att korrigeras av verkligheten själv. Det var prognoser som gjordes före den s.k. energikrisen och före den mycket kraftiga konjunkturnedgång som drabbade västvärldens stålindustri 1975. Såvitt bekant har bara en enda ny prognos för världsefterfrågan gjorts under de senaste åren. Denna nya prognos, som gjordes vid Fordham University på uppdrag av USA:s handelsdepartement, omfattar dock endast perioden fram till 1980 och är en begränsad revidering av de tidigare prognoserna men innebär ändå för perioden 1974-1980 en ökning av världsefterfrågan med 200 miljoner ton. I de nyligen offentliggjorda allmänna målen 1980-1985 för stålindustrin inom CECA-gruppen finns det inte någon nämnvärd avvikelse från de tidigare prognoserna. För CECA-länderna, som är av särskilt intresse för svenskt vidkommande, förutses sålunda år 1985 en konsumtion som är ca 70 miljoner ton större än under högkonjunkturåret 1974. I de uppgifter man kan få fram ur internationellt material finns det inget som talar emot en fortsatt stark långsiktig ökning av världens stålkonsumtion. De talar för en ökning av i stort sett den storleksordning som angavs i de tidigare nämnda prognoserna: 200 miljoner ton fram till 1980 och ytterligare 200 miljoner ton fram till 1985. För detta talar också detta det faktum att stålets konkurrenskraft gentemot andra material inte torde ha försämrats av de senaste årens händelser. En arbetsgrupp för stålfrågor inom OECD har tvärtom konstaterat att stålindustrin är betydligt mindre känslig när det gäller energiprishöjningar än den med branschen konkurrerande industrin. Detta gäller också om man beaktar de prishöjningar som skett på även andra industriråvaror. I sammanhanget vore det naturligtvis också av intresse att studera hur stort utbudet blir. I den granskning vi har försökt genomföra har vi fått fram att flera projekt har lagts åt sidan, därför att det är kostsamt att bygga ut processindustrin, och man har inte ansett sig ha de ekonomiska förutsättningarna att klara uppgiften. Den svenska diskussionen rör sig inte så mycket om världsefterfrågan, ehuru vi är beroende av den, vare sig vi söker sälja malm, ämnen eller stål. Frågan är naturligtvis vilken andel av marknaden, hemma och utomlands, som vi tror oss kunna ta. Skall vi fortsätta att exportera malm och låta andra bygga ut ämnesproduktion, ståloch plåtproduktion för att sedan köpa tillbaka de färdiga produkterna? Eller skall vi lägga ansträngningar och kostnader på en ökad egen förädling som kan ge mera inkomster till landet och mera arbete? Vi behöver bådadera. I tidskriften Vår industri har någon hävdat att denna vår inställning är av protektionistisk karaktär. Som bevis anförs en passus ur propositionen, där det sägs att en inhemsk stålindustri kan ha ett plusvärde för vår verkstadsindustri. Som ett huvudmotiv för Stålverk 80 anförs i propositionen det långsiktiga behovet av att trygga den svenska stålindustrins malmförsörjning. I det sammanhanget slås den historiska och internationella erfarenheten fast, att det finns ett nära samband mellan verkstadsindustrin och stålindustrin. Stålindustrin är en nödvändig del av vår industri. Det är här propositionen pekar på det nämnda plusvärdet. I omedelbar anslutning till detta sägs klart ifrån att en betydande internationell handel med stål är både nödvändig och önskvärd. Vi skall dock erinra oss att vi högkonjunkturåret 1974 förbrukade ca 4,5 miljoner ton stål, av vilken kvantitet vi importerade drygt 2,1 miljoner ton. Industriförbundet vill förneka att det finns strukturmässiga samband mellan stålindustrin och verkstadsindustrin. Man går förstås inte lika långt som motutredarna för ett år sedan. Då sades det att förädling av vår järnmalm inte var något argument för Stålverk 80. Det var nationalekonomiskt lika motiverat att frakta malmen obearbetad till kolfälten i Mellaneuropa och Polen för förädling där. Jag antar att norrbottningarna inte utan vidare låter sig övertygas om det förnuftiga i att emigrera till Mellaneuropa för att där få jobb med den malm som andra norrbottningar varit med om att bryta inom det egna området. Vi har ingen klart framskjuten tillväxtsektor inom svensk industri, som exempelvis på tekniksidan kan anges tillföra oss åtskilliga tusental nya jobb. Detta uttalande är inget utslag av pessimism. Jag tror att vår verkstadsindustri kommer att hävda sig. Men det måste den göra genom effektivitetsoch produktivitetshöjningar som inte ger så mycket av nya arbetstillfällen. Vi har däremot mera klara nedgångsområden. För ett par dagar sedan talade vi om varven i svensk industri och ekonomi. Att mera än 10 000 arbetstillfällen bortfaller vid fartygsbyggandet och i underleverantörsleden under 3 år är tyvärr en realistisk målinriktning. Hur varvskrisen slår bakåt i produktionsledet framgår bl.a. av att produktionen av fartygsprofiler, tidigare NJA:s största produktgrupp, f. n. uppgår till endast en tiondel av tidigare produktion. Detta ger kanske också en del av förklaringen till de speciella svårigheter som NJA har att brottas med. Produktionen av fartygsplåt vid exempelvis Gränges anläggningar torde behöva gå ner från ca 400 000 ton per år till ca 200 000 ton. Det krävs en marknadsanpassning för att på sikt klara de här uppgifterna. Till de mera aktiva och positiva delarna av diskussionen om svensk malmoch stålindustri hör samverkansmöjligheterna och studierna av projekt som erbjuder möjligheter till ämnesavsättning och vidareförädling. Här möter vi nu tidigare planer på bl.a. bandvalsverk i Gävle, som får stimulans av planerna på ämnesverk i Luleå. Men också andra avnämare av ämnesprodukter har intresse. Om de gemensamma planerna kan realiseras, och mycket talar för det, tillförs givetvis diskussionen nya viktiga inslag.

Att, herr Sjönell, exakt bedöma hur mycket som kommer att förbrukas i det ena eller det andra sammanhanget är på detta stadium svårt. Både herr Sjönell och herr Wirtén har efterlyst varför man stannat för just 2,5 eller 2,6 miljoner ton. Studerar man underhandsuppgifter som vi har fått från arbetsgruppen som gäller Gävlevalsverket framgår det att ett bandvalsverk, fullt utbyggt, bör planeras för 2,4 å 2,5 miljoner ton ämnen -— i den första etappen 1,6 miljoner ton och i nästa ytterligare 0,9 miljoner ton. Där har man alltså en utgångspunkt för bedömningen. Man har vidare att bedöma vad NJA självt förbrukar i sin förädlingsverksamhet. Med en utbyggd valsningskapacitet torde NJA självt komma att behöva omkring 1 miljon ton stålämnen. Om jag nu räknar med den slutgiltiga utbyggnaden av Gävlevalsverket plus NJA:s nyinvesteringar och det föreliggande ämnesbehovet, är vi uppe i en förbrukning av 3,4 miljoner ton. Vi har redan nu en försäljning av ämnen till andra järnoch stålindustrier.

Klöckners har följt den svenska diskussionen och känt sig mycket oroade över vad som här uttalats om en eventuell nedläggning av projektet. Därför har man begärt nya förhandlingar. Det är klart att dessa samtal eller förhandlingar kommer att föras med utgångspunkt i vad riksdagen nu kommer att besluta. Men i första hand gäller diskussionen nu leveranser under de närmaste åren på mellan 500 000 och 600 000 ton ämnen. Vi kommer naturligtvis inte att befinna oss i det läget nästa år — om riksdagen, som jag hoppas, fattar ett positivt beslut om det fortsatta projekteringsarbetet — att varje ton är placerat. Men vi kan på detta preliminära stadium redovisa hur man kommit fram till denna kvantitet — vi skall komma ihåg att NJA i dag har en produktionskapacitet om ca 1,7 miljoner ton ämnen. Projektledningen framhåller att man av tekniska och ekonomiska skäl bör försöka få fram en anläggning där man tar ut de optimala fördelarna vid en viss storleksordning, och den bedöms av projektledningen ligga vid dessa 2,5 å 2,6 miljoner ton. Här möts alltså två faktorer: möjligheten att få avsättning och vad som ur teknisk och ekonomisk synpunkt förefaller vara det mest gynnsamma. Ärade kammarledamöter! Vi är här i mycket hög grad beroende av vad experterna säger. Vi har accepterat folkpartiets framställning om att näringsutskottet borde få möjligheter att närmare följa det fortsatta projektarbetet. Det är möjligt att man inom näringsutskottet är väl rustad i fråga om experter och sakkunniga, men det blir ändå det material som projektledningen presenterar som man skall försöka bedöma. Jag känner tillfredsställelse över att det blir fler som får göra den bedömningen och vara med att och ta ställning till rekommendationerna till dem som har att ta slutgiltig ståndpunkt. Jag har i detta anförande velat ta upp ett par av de frågor som berörts i diskussionen och redogöra för varför man preliminärt arbetar med denna storleksordning på det nedbantade projektet — ämnesstålverket — som presenterats. Låt mig ytterligare säga att några bindningar som låste projekteringen till vad som angavs i 1974 års beslut inte fanns. Det är viktigt att framhålla att utöver markarbeten, som är av värde för varje projektlösning, har man inte haft några kostnader för mer än vad som svarar mot normalt planeringsoch projekteringsarbete, framför allt om man önskar få fram Tidsförskjutningen innebär givetvis en olägenhet. Den nya målformuleringen innebär en försening på uppemot tre år för ämnesproduktionen. Jag anser emellertid en inte viktig fördel vara att utredningsmässigparallellitet uppnås med Gävleprojektet, något som är av vikt inte minst för de kommersiella förhandlingarna. Herr Burenstam Linder har i en tidigare debatt talat om olägenheten av ett beslut beträffande stålämnesverket som skulle ligga före de kommersiella förhandlingarna med Stora Kopparberg. Med det arrangemang som vi nu träffar räknar vi med att kunna föra fram det mer exakt utarbetade projektet — stålämnesverket och NJA — samtidigt med ett ställningstagande till ett eventuellt bandvalsverk i Gävle i samarbete med Stora Kopparberg. Den föreslagna målformuleringen har den ursprungliga principiella bakgrunden: mera malmförädling till det på sysselsättning så behövande Norrbotten, förhoppningsvis en mera bärande och avgörande lösning på ett regionalpolitiskt problem, för Norrland en rimlig återbäring på vad landsdelen gett av kraft och inkomster åt landet i sin helhet. Men det ger också förutsättningar för nog så välkomna jobb i Bergslagen, vårt diversifierade järnoch stålområde. I det sammanhanget har nu anförts vad direktör Nygren i Fagerstakoncernen sade vid vår stålkonferens. Det är riktigt som herr Svanberg framhållit att herr Nygren hade uppgiften att redovisa Fagerstakoncernens utveckling och prognoser. I det sammanhanget tog han upp frågan om Fagerstaindustrins möjligheter att ta emot stålämnen ifrån NJA. Han framhöll uttryckligen att det krävs en alldeles speciell stålkvalitet, om ämnesleveranser skall kunna ske till detta specialstålverk. Han nämnde särskilt Fagerstas produktion av bergborrmaterial och motsvarande. Han avvisade inte tanken på att föra diskussioner med NJA om leveranser. NJA-chefen Boman som var närvarande uttryckte för sin del både förhoppningen om och viljan till diskussioner och samtal med Fagerstachefen om hur man skulle kunna klara den kvalitet som skulle komma att efterfrågas av Fagersta. I detta avseende vill jag helt instämma i det som herr Svanberg har sagt. Tidningarna har vinklat det här problemet och refererat den bedömning som en talesman för en industri gjort, ett uttalande som sannerligen inte gjordes på den övriga Bergslagens vägnar. Diskussioner förs och kommer att föras. Inte minst har flera företrädare för järnoch handelsstålindustrin i Bergslagen givit uttryck för både önskemålet och nödvändigheten av att föra en diskussion därför att de i så hög grad är beroende av skrot som underlag för sin produktion. Vi förbrukar i landet ungefär 1 miljon ton skrot av vilket vi importerar ca en fjärdedel. Det finns svårigheter med den importen och med skrottillförseln. Därför kommer diskussioner att föras om hur en ämnesproduktion skall anpassas som eventuellt skall ersätta skroten i en del av de här järnoch handelsstålverken. När det gäller sysselsättningen i övrigt vill jag säga — det har jag sagt tidigare också — att chefen för Stora Kopparberg vid den presskonferens vi hade gemensamt om Gävleprojektet klart uttalade att om man bygger ett bandvalsverk i Gävle, så kommer vidareförädlingen att ske i Bergslagen. Enligt hans bedömande kommer förhoppningsvis något tusental arbeten att tillföras Bergslagen utöver de arbeten som tillförs Gävle. Jag tror att man skall vara uppmärksam på vilka diskussioner som pågår, dvs. diskussioner om ämnesverk, vidareförädling i valsverk i Gävle, ytterligare vidareförädling i industriella enheter, framför allt uppe i Bergslagen. De här möjligheterna som vi nu diskuterar är viktiga, inte minst då det gäller samverkan med övrig svensk järnoch stålindustri. Dessa möjligheter kan vi se framför oss. Att vi måste ändra projektinriktningen och minska stålämnesverket har väckt full förståelse bland de anställda vid NJA. Det har enhälligt godtagits av NJA:s styrelse och lika enhälligt av Statsföretags styrelse. Regeringen har delat uppfattningen att risktagandet är mindre, likaså kostnadsomfattningen. Jag är den förste att beklaga att vi i dag inte kan redovisa den fullständiga bedömningen av kostnader och resultat. Det har av tidsmässiga skäl inte varit möjligt — jag behöver inte ytterligare förklara varför.

Jag har alltså förståelse för kritiken mot att vi inte kunnat presentera mera fullständiga kostnadsoch resultatbedömningar. Men, ärade kammarledamöter, vi begär ingen fullmakt in blanko. Vad vi önskar är att få gå ifrån 1974 års beslut och få beslut om hur och på vad det fortsatta projekteringsarbetet skall inriktas. Det är ju nödvändigt. Jag kan heller inte se att man i reservationerna har tagit ställning till om vi skall projektera för 4 milj. ton eller inte. Det är mycket viktigt att vi här får mycket klara besked. Har exempelvis mittenpartierna den uppfattningen att vi också bör fortsätta ett projektarbete för en produktion av 4 miljoner ton, så är det väldigt viktigt att man säger ifrån detta. Vi förmenar att enligt den bedömning av kostnader och resultat som projektledningen har presenterat blir risktagandet väsentligt mindre genom den ändrade målformuleringen. Herr talman! Eftersom de båda mittenpartierna ställer sig positiva till och inte ifrågasätter ett stålcentrum i Luleå, är det viktigt att få slutsatsen bekräftad att vad centern och folkpartiet vill åstadkomma med sin reservation är ett understrykande av behovet av ett säkrare beslutsunderlag men att reservationen i sak inte avviker från utskottsmajoritetens och regeringens förslag. Jag kan inte ur reservationen utläsa något annat än att man vill ha ytterligare understrykande av behovet av säkrare beslutsunderlag. Låt mig också dra den slutsatsen av mittenpartiernas reservation att några ytterligare förseningar är ingen intresserad av, och därför bör vi kunna ge projektledningen klara direktiv om det fortsatta arbetet. Det här är utomordentligt viktigt. Skall vi begära av projektledningen att den skall syssla med en rad av alternativ, då lär vi inte kunna få fram ett materialunderlag till 1977, utan då får vi vänta ytterligare. Det är viktigt för regeringen, för NJA:s ledning och för projektledningen att få de här klara beskeden. När jag läste moderaternas reservation drog jag slutsatsen att de i stort inte ville vara med om att staten som ägare byggde ett stålcentrum. Nu är jag inte lika säker. Herr Regnéll sade i sitt mycket balanserade anförande, om jag uppfattade det rätt, att de 2,6 miljoner ton som man nu tänker sig möjligen kan betecknas som en mjukstart, som moderaterna kan acceptera. Skulle det vara på det sättet, sammanfaller ju mittens och moderaternas reservationer. Jag har redan förut sagt att jag inte kan finna någon väsentlig skiljaktighet mellan mittens reservation och regeringens och näringsutskottets förslag. Herr talman! Detta är på något sätt ett dilemma. Jag vill nu inte pressa fram ett avståndstagande från mittenpartiernas sida till vad regeringen och näringsutskottet har föreslagit, men jag måste ha ett besked om vad vi skall säga till Statsföretag, NJA:s styrelse och projektledningen. Vad skall vi ge för direktiv för det fortsatta projekteringsarbetet? Herr talman! Stålverk 80 och NJA:s investeringar är ingen fristående fråga — det har jag velat ha som ett genomgående tema i mitt anförande. De är viktiga led i den näringspolitiska planering för stålindustrin som pågår. Samverkanstanken inom järnoch stålindustrin har utmynnat i ett branschråd på detta område, där företrädare för samhället, företagen och de anställda diskuterar gemensamma angelägenheter. De överläggningarna har resulterat i en utredning om handelsstålindustri och en utredning om specialstålindustrin. Den senare utredningen sker i Jernkontorets regi. Jag har tidigare nämnt om det gemensamma utredningsarbetet mellan Stora Kopparberg och NJA om ett bandvalsverk i Gävle. Utredningarna förutsätter Stålverk 80. Samtidigt för regeringen samtal med Grängesbergskoncernen om möjligheterna och formerna för eventuell samverkan. Riksdagen har ett stort ansvar att ta i dag för att stimulera till samverkan inom järnoch stålindustrin, för att stärka dess konkurrenskraft samt ge denna viktiga industrigren möjligheter att hävda sig framöver. Att detta skulle kunna ske utan statens aktiva medverkan tycks vi också vara eniga om i denna debatt, och det hälsar jag med stor tillfredsställelse.

Herr talman! Jag skall först svara på några direkt ställda frågor och göra en liten kommentar. När industriministern säger att det är utomordentligt litet som skiljer regeringens inställning, som är redovisad i propositionen, från mittenpartiernas reservation och talar om att den enda avvikelsen är att vi understryker behovet av ett säkrare beslutsunderlag, vill jag erinra om vad herr Svanberg sade för några minuter sedan. Han påstod att mittenreservationen var illavarslande. Är herrarna inte överens om bedömningen? Det vore intressant att få ett svar på den frågan. Jag vill understryka att vi, och det framgår också av mittenreservationen, vill ha ett fullständigare beslutsunderlag för att kammaren skall kunna träffa beslut i denna utomordentligt viktiga och för hela nationen ekonomiskt så väsentliga fråga. Det är ett klent beslutsunderlag — det är nära nog helt ofullständigt —- som har redovisats här i dag. Vi kräver som sagt att få ett bättre sådant. Men sedan, herr industriminister, säger vi också att det skall syfta till att riksdagen skall ha frihet att ta ställning till inte bara det enda alternativ beträffande stålämnesproduktionen, som regeringen i dag anvisar, utan flera alternativ. Industriministern säger att det hinner den stackars projektledningen inte få fram till 1977. Ja, herr talman, kunde projektledningen med herr Jan Friberg i spetsen på några få veckor från jultiden i fjol fram till februari helt plötsligt lägga om hela detta gigantiska projekt och presentera det nya, modifierade projektet, lär den också kunna presentera andra alternativ fram till 1977. Det är i varje fall nästan tre kvarts år kvar till dess. Sedan skyller industriministern på internationella bedömningar och den internationella utvecklingen när han skall bemöta de påståenden jag tillät mig göra, nämligen att detta är det mest gigantiska planeringsmisstaget inom industrin. Jag tror att det är att göra det alldeles för enkelt för sig. Likaså gör industriministern det enkelt för sig när han säger att vi inte kritiserat projektuppläggningen tidigare eller gjort invändningar. Vi kritiserade så pass mycket att vi för ett år sedan begärde återremiss, och inför detta fruktansvärda tilltag talade industriministern i indignation om kammarens ansvar. Vi hade då oroats av att vi från diverse experter hade fått helt andra bedömningar än dem man kunde göra med utgångspunkt i den internationella utvecklingen. Jan Friberg säger i dag i Dagens Nyheter att den kalkyl som låg till grund för det ursprungliga projektet var genant enkel. Vi har kritiserat detta hela tiden, och vi har gjort det återigen i dag. Därför finns det ingen anledning att säga att vi inte har invänt. Det finns många fler element i detta sammanhang än bara den internationella utvecklingen. Ett av de väsentligaste elementen och en av de väsentligaste orsakerna till misslyckandena är en undermålig planering, som har tagit sig uttryck i bl.a. den genant enkla kalkyl som låg till grund för ursprungssatsningen.
Herr talman! Också jag skall be att få svara på en direkt fråga, som riktades till oppositionen av industriministern. Industriministern gav en mycket pedagogisk och intressant exposé över hur världsmarknaden för stål kan tänkas utvecklas, vilka behov som kommer att noteras och hur de skall tillfredsställas. Industriministerns fråga var huruvida någon i oppositionen 1974 bestred riktigheten av dessa optimistiska bedömningar av den fortsatta konsumtionsökningen. Nej, det var ingen som gjorde det, för ingen kände sig kompetent till det. Däremot drog vi kanske inte samma slutsats som man hade gjort inom departementet. Från vårt håll, i varje fall, fäste man uppmärksamheten på den ökade tendens till självtillräcklighet som man redan då hade kunnat notera i många länder. Nya malmfyndigheter hade gjorts och samma resonemang fördes i de länderna som man fört här hemma: Låt oss inte sälja bort malmen som en råvara. Låt oss förädla den i egen regi. På så sätt skapar vi arbetstillfällen och vi får utlandsvaluta. Den utvecklingen har fortgått sedan dess. Man har sett den inte minst hos de nyrika länderna — som inte har de kapitalbekymmer som vi t.ex. har — utan har kunnat kalkylera mer oberoende av vilken avkastning de har kunnat påräkna. Jag tror att den artikel i Svensk Industritidning som industriministern talade om har rätt när den nämner den ökade självtillräcklighet som man kan notera på många håll. Det är att beklaga att så är fallet, men man måste konstatera att det är ett faktum, och när man konstaterar det som ett faktum förstår man att den mycket optimistiska bedömning av våra exportmöjligheter som gjordes 1974 inte var så väl underbyggd. Det är tacknämligt att man nu i stort sett tänker sig att finna avsättning för den väsentligt neddragna produktionen på den svenska marknaden.